Herr talman! När jag talade om fasta spelregler avsåg jag inte allemansrätten -- den skall givetvis också ha fasta spelregler -- utan äganderätten. Jag anser att det behövs fasta spelregler där. De fall som har aktualiserats vid Europarådets domstol visar att Sverige har ett bristfälligt äganderättsskydd. Den juridiska bedömningen från alla dem som sysslar med detta är att förstärkning av äganderätten ingalunda innebär intrång på allemansrätten. Det stämmer även överens med det som Staffan Westerlund sade, nämligen att EG-medlemskapet på inget sätt påverkar allemansrätten. Snarare handlar det om expropriationsersättningar, när man på olika sätt kan göra intrång på enskild egendom. Det är framför allt äganderätten som det handlar om. Sedvanerätten, som innebär att utnyttja marker på ett visst sätt, berörs inte. Det är också utskottets mening att det inte finns någon anledning till tilläggsdirektiv. Att sedan utredningen själv av eget initiativ undersökt detta är säkert bra, men det hade knappast behövts.

Herr talman! Just dessa tankegångar, som Ivar Virgin tar upp, att stärka äganderätten, utan att vi egentligen vet vad det handlar om, gör att vi ställer oss frågan: Kommer allemansrätten i kläm om vi hamnar i ett läge där äganderätten avses bli stärkt? Jag har läst att ett EG-medlemskap inte kommer att begränsa allemansrätten på något sätt. Jag tror dock att det är viktigt att vi klart utreder frågan, så vi har klara besked till allmänheten när vi börjar tala om det här. Vi bör veta var vi i Sverige själva står när det gäller allemansrätten innan vi börjar diskutera förhållandet mellan EG och Sverige. Jag tror också att kampanjen kommer att bli väldigt viktig när vi har klargjort våra egna ställningstaganden. Man kan då -- kanske i valrörelsen -- gå ut med information om allemansrätten. Socialdemokraterna är ju ett stort parti, som når många människor.

Herr talman! Allemansrätten kan tolkas på olika sätt. Jag återgår till det som Staffan Westerlund sade när vi släppte det fria handredskapsfisket fritt. Han tolkar det så att man ger allemansrätten -- det används ofta som argument i det sammanhanget -- en så vidgad definition att den inte är acceptabel. Staffan Westerlund skriver: Tidigare har rätten för den enskilde att fiska utvidgats vid kusterna, med vissa undantag. Därefter har det s.k. handredskapsfisket släppts fritt för enskilda vid övriga kuster och i de stora sjöarna på ett sätt som troligen är grundlagsvidrigt. Detta betyder att det numera -- men inte tidigare i praktiken -- ingår i allemansrätten att fiska med handredskap också på annan enskilds fiskevatten, men bara om det rör sig om kusterna och de stora sjöarna. Det här belyser onekligen en konflikt mellan äganderätt och allemansrätt. I det här fallet tycker jag emellertid att man via argumentation om allemansrätt faktiskt träder ett enskilt ägande för när. Det är, enligt mitt sätt att se, en helt annan sak. Kan Äganderättsutredningen på det sättet ta bort dessa problem, skulle det vara till stor nytta. Är det detta som Sinikka Bohlin talar om, finns det onekligen konfliktpunkter. I den traditionella allemansrätten föreligger inte dess konflikter.

Herr talman! Jag noterar den lilla framgången att Ivar Virgin ändå medger att det kan finnas vissa problem som man måste se på framöver. Rent allmänt tror jag att alla vi som deltar i den här debatten är ganska eniga om att allemansrätten skall värnas och försvaras. Om jag skall uttrycka en personlig tanke, tror jag inte att diskussionen om äganderätten kontra allemansrätten är det stora hotet framöver. Jag tror att frågan om sättet att utnyttja allemansrätten kan bli ett stort problem. Vi har i motionen pekat på en rad problem, som det är bäst att börja analysera i tid för att se vad som kan göras. Om man väntar med att ta itu med problemen kan situationen vara svår att bemästra. Vi förstår att människor i vissa områden börjar knorra och tycker att det inte längre är fråga om allemansrätten, t.ex. när bärplockning för husbehov övergår till näringsverksamhet. Det finns problem på andra områden, t.ex. med kanotturism. Företag bildas och hyr ut kanoter, och de använder vår rätt att vistas i naturen till att sälja sina tjänster. Därmed uppstår skador i naturen, osv. Dessa problem kan inte nonchaleras, utan de måste ses över. Det måste ligga i allas vårt intresse att bevara den unika allemansrätten. Hur man utnyttjar allemansrätten beror i hög grad på var i landet man bor, och jag vill påstå att det finns mycket stora skillnader. Jag kan utnyttja allemansrätten mera i de stora vidderna i norr än vad jag skulle kunna i Skåne. Jag tror knappast att jag skulle kunna ta med mig motorsågen och fälla en torrfura i Skåne för att göra upp eld och koka mitt kaffe, men det är ingen som säger någonting om jag gör detta hemma i norr. Det finns alltså stora skillnader i synen på allemansrätten. Man bör inte vänta med att se över de här problemen, Ivar Virgin, utan man måste sätta i gång.
Herr talman! Jag håller med John Andersson på en punkt, nämligen att hotet mot allemansrätten är att den missbrukas.
Herr talman! Det var ett svar som kan uppfattas på många sätt. Jag menade inte direkt att missbruket av allemansrätten skulle vara det enda hotet. Jag tror inte att det är rätta ordet för de problem som jag har tagit upp. När det inte finns ett reglerat system, inte finns någon lag, kan man inte säga att en rätt missbrukas. Det hade varit bättre om utskottet hade varit litet ödmjukt och tagit de problem som vi har belyst i motionen på allvar. Utskottet kunde på något sätt ha tagit ett initiativ. Men efter den här debatten kanske det går bättre att återkomma nästa år med en motion i ärendet och då vinna större förståelse.

Herr talman! Det är viktiga frågor som vi nu diskuterar. Frågor om naturvård och hur naturen skall hanteras är oerhört viktiga för framtiden. Jag skulle kunna lägga många aspekter på detta, men jag skall begränsa mig till några få. Diskussionen om allemansrätten är inte ny, utan den har pågått under en längre tid. Jag delar John Anderssons uppfattning att det sätt som vi hanterar allemansrätten på är avgörande för hur den kommer att fungera i framtiden. Eftersom det inte finns någon lagstiftning utan allemansrätten är en sedvanerätt, är den också beroende av hur människor och opinionen totalt sett uppfattar den. Det är alltså viktigt att människor upplever att allemansrätten fungerar på ett bra sätt. Sinikka Bohlin sade att det här är en mycket viktig fråga inför EG-förhandlingarna. Jag skulle vilja säga att allemansrätten inte är förhandlingsbar. Vi skall inte ta upp allemansrätten i EG-förhandlingar, utan den skall accepteras av EG. All information som vi har fått under utarbetandet av betänkandet styrker uppfattningen att det är den svenska lagstiftningen som reglerar allemansrätten, inte någon EG-lagstiftning. Jag skulle kunna tänka mig att det kan uppstå vissa bekymmer framöver, nämligen när utländska medborgare köper svenska egendomar. Det skall egentligen inte heller ha någon betydelse, då även de är underkastade svensk lag. Jag kan rikta viss kritik mot den socialdemokratiska regeringen, som ändrade jordförvärvslagstiftningen för att göra detta möjligt. De synpunkter som har kommit upp i olika sammanhang, om att vi borde ha en lagstiftning, bygger på en rädsla för att EG-inträdet skall lägga hinder i vägen. Det vi nu har fått fram visar att så inte är fallet, och därför behövs ingen lagstiftning. Den motion om lagstiftning som Centerpartiet har väckt behöver inte heller tillgodoses. Det viktiga i sammanhanget är ju att vi har en allemansrätt och att den kommer att fungera också i framtiden. Det är inte enkelt att lagstifta om allemansrätten på ett sådant sätt att alla intressen kan tillgodoses. Det är mycket svårt. Därför har vi i alla sammanhang som frågan varit uppe avstått från att föreslå eller att utreda en lagstiftning, utan vi har ansett att sedvanerätten kan behållas. När det gäller ersättning för intrång träffade Socialdemokraterna och Centerpartiet en uppgörelse 1987, när den nya plan och bygglagen och naturresurslagen antogs. Det som då kom att bli riksdagens beslut är en bra lösning på problemet, och det finns anledning att slå vakt om det. Det är självklart att vi måste skydda naturen och att vi måste kunna göra olika saker, men det måste finnas en övre gräns för hur mycket den enskilde skall tåla i detta avseende. Gränsen får inte ligga alltför högt utan bör, som det står i lagen och i den överenskommelse som vi då gjorde, vara mycket låg eller obetydlig. Jag skall inte ta upp så mycket mer än de här frågorna, men jag kan säga någonting om den motion om grönområdena i Stockholm som Christina Linderholm har väckt för Centerns räkning. Det är oerhört viktigt att slå vakt om grönområdena också i en storstad. Vi behandlade den här frågan mycket ingående i höstas, när ärendet om Haga-Brunnsviken låg på vårt bord. Den problematiken är giltig inte bara för de specifika områdena, utan även för andra grönområden i Stockholm och andra storstadsområden, som det är viktigt att slå vakt om. Därför har behandlingen av denna motion inte varit mer ingående, men frågan är för den skull inte mindre viktig. Inga-Britt Johansson och jag har avgett ett särskilt yttrande om nedskräpningen på Västkusten. Vi har gjort det för att försöka visa på omfattningen av nedskräpningen och orimligheten i att de små kommunerna där nere skall stå för hela kostnaden för städning. Det är ett intresse för alla att Västkusten liksom alla andra kuster är rena och tillgängliga. Det har också med allemansrätten att göra, på så sätt att vi vill ha ett rent landskap när vi kommer dit och att vi har ansvar för att inte skräpa ned. Mycket, för att inte säga merparten, av skräpet kommer dock från havet, och det har inte med vare sig allemansrätt, turism eller utnyttjande av markerna där nere att göra, utan det är en fråga som vi har all anledning att hjälpas åt för att lösa. Därför vill vi visa på situationen och peka på att det också framöver måste finnas en möjlighet att hjälpa till med nationella medel. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Till Lennart Brunander skulle jag vilja säga: Det är inte jag som har tagit upp frågan om lagstiftning; jag har begärt tilläggsdirektiv. Det är Lennart Brunanders parti, Centerpartiet, som har tagit upp frågan om lagstiftning och utredning. Det är just de centerpartistiska motionernas innehåll, som jag tidigare har refererat, som gör mig litet orolig. Man ställer sig nämligen frågan: Vilka spelregler är det som kommer att gälla i framtiden? Lennart Brunander säger att man inte kan förhandla om allemansrätten. Jag håller med honom på den punkten. Men jag tycker också att det är viktigt att vi i Sverige vet vad vi talar om när vi i framtiden pratar om allemansrätten, om det då är nya spelregler som gäller. Det är alltså fråga om tolkningen av vår egen icke-lagstiftning, skulle man kunna säga. Slutligen skulle jag vilja säga att det är viktigt att vi alla slår vakt om allemansrätten. Det är också att värna om naturen och naturvårdsvärden. Allemansrätten är allas vår rätt, rätten för alla som kommer hit och för alla som bor här. Men det är också allas vår skyldighet att se till att det här fungerar på det bästa sättet. Det kan i framtiden också visa Europa och världen någonting som är bra i Sverige.
Herr talman! Jag vill understryka det Sinikka Bohlin här sade, nämligen att allemansrätten är en rättighet men också en skyldighet. Det är en viktig skyldighet för oss att sköta den på ett bra och riktigt sätt. Det här med lagstiftning försökte jag förklara. När vi nu har fått ganska klara besked -- Ivar Virgin gav ett sådant, nämligen om Romtraktatens stadgande i de här frågorna -- bortfaller ju behovet av en lagstiftning för att skydda allemansrätten. Jag tror att det är ganska viktigt att det gör det, eftersom det är krångligt att lagstifta på ett sådant här område. Det är viktigt att vi slår vakt om allemansrätten och ser till att vi har den också för framtiden och för framtida generationer. Att förstå hur naturen fungerar, att lära sig att vara aktsam om naturen, bygger på att man kan vistas i naturen, att man kan se och uppleva den och uppskatta den. Det här har inte bäring bara på naturskydd och liknande, utan det är över huvud taget ett viktigt inslag när det gäller att lära oss att få ett naturanpassat samhälle, också när vi befinner oss någon annanstans än i naturen. Vi påverkar de facto naturen också när vi befinner oss här i Stockholm eller i andra storstäder, när vi kör bil eller nyttjar olika typer av kemikalier: då förbrukar vi också en del av naturen. Jag tror att förståelsen också för det blir större om vi kan komma ut och se hur det fungerar i naturen.

Herr talman! I utskottets betänkande behandlas också några motioner om stranderosion. Problemet med stranderosionen finns främst i södra Sverige, nämligen på den södra kuststräckan i Skåne. Den mest utsatta platsen är Löderups strandbad, närmare bestämt en kuststräcka på ungefär två kilometer där. Det är en mycket hårt ansatt kuststräcka, där husen faller i havet och där höst och vårstormar årligen tar flera meter av stranden. Det finns i dag de som är ägare till tomter ute i havet. Det här är ett problem som vi kommer att dras med framöver. Forskare är överens om att klimatförändringar kommer att ske på grund av växthuseffekter, men vad man diskuterar är vilka effekter det här kommer att få på vår natur. I februari månad deltog jag i en interpellationsdebatt angående stranderosionen med regeringens mest anonyma minister, Görel Thurdin. Detta resulterade i att hon i mars åkte till Skåne. Vid båda tillfällena lovade hon att hon helhjärtat skulle engagera sig i det här och att hon skulle återkomma med besked, men det har inte hänt någonting. Det gjorde att jag under sommarmånaderna tog kontakt med generaldirektören i Naturvårdsverket, Rolf Anderberg. Han kom också ned och tittade, och till skillnad från Görel Thurdin har han tagit initiativ. Han tyckte att det är mycket viktigt för Sverige att satsa på det här, och det resulterade i ett sammanträde på Naturvårdsverket med Ystads kommun och forskare nu i höst. Naturvårdsverkets generaldirektör sade då att han är beredd att gå in i den första etappen av ett forskningsprojekt i full skala. Jag anser att det här är viktigt för Sverige. Erosionsproblemen kommer vi att möta ännu mer i framtiden. Det är viktigt att vi i dag utnyttjar denna möjlighet att använda den här kuststräckan på två kilometer för ett forskningsprojekt för att skaffa lärdom och erfarenhet av detta och kunna möta problemet på ett bättre sätt i framtiden. Detta hade Rolf Anderberg full förståelse för. Det var därför han var med på detta. Nu såg jag att Centerpartiets representant försvann ut ur kammaren, men det finns kanske andra representanter för regeringspartierna här. Min fråga är då: Görel Thurdin -- är hon kvar i regeringen? Om hon är kvar borde hon ha tid och möjlighet att engagera sig i det här viktiga problemet, eftersom man inte hör något från denna minister och eftersom man inte ser något resultat av den här ministerns arbete. Nu kommer Lennart Brunander in här i kammaren, och jag skulle då vilja fråga honom: Är Lennart Brunander beredd att bidra till att väcka Görel Thurdin och att väcka hennes intresse för de här frågorna? Jag är mycket tacksam för svar på det.
Herr talman! Jag skall börja med att väcka Kaj Larsson. Jag har varit i kammaren under hela den här debatten och även under behandlingen av förra ärendet, så jag kom inte alls in i kammaren just nu. Jag reagerade när Kaj Larsson undrade om Görel Thurdin satt i regeringen. Jag pratade alldeles nyss om ett ärende -- det gällde grönområdena i Stockholm -- där Görel Thurdin har agerat för att så att säga flytta frågorna framåt. Hon har velat ge kommunerna i varje fall en tillsägelse -- eller ett uppdrag om man föredrar det uttrycket -- att ta hand om och bevara grönområdena. Jag vet inte i vilken mån Görel Thurdin har varit inkopplad på diskussionen i det ärende som Kaj Larsson här tog upp, men jag vet att Naturvårdsverket nu -- till skillnad från vad som skedde under den socialdemokratiska regimen -- har tagit sig an den här frågan. Det kan ju vara ett tecken på att det ändå har hänt någonting. Görel Thurdin är aktiv i regeringen. Det vet Kaj Larsson om han försöker hålla sig litet grand informerad om vad som händer och sker.
Herr talman! Det är riktigt att Naturvårdsverket har tagit tag i det här -- det nämnde jag också. Men det beror inte på något initiativ från Görel Thurdins sida, det beror inte på departementet -- det var jag som tog kontakt med Rolf Anderberg om att han skulle åka ned till Skåne, och det är därefter som det här resultatet har åstadkommits. Nu säger Lennart Brunander att Görel Thurdin är verksam i regeringen. Ja, så är det väl. Men håll med om att det är uttryck för ett oerhört dåligt intresse från en minister att först göra ett besök och se det stora problemet på södra kusten i Skåne och sedan bara förhålla sig helt passiv. Inte ett ord har hörts från Görel Thurdin i den här frågan! Den enda gång jag har sett Görel Thurdin var på talmannens cocktailparty när riksdagen öppnade!

Herr talman! I JoU:s betänkande nr 5 Vatten och luftvård behandlas 60 motioner från den allmänna motionstiden 1992. Vi socialdemokrater har väckt en partimotion om uppföljningen av det s.k. Montrealprotokollet som reglerar användningen av ozonnedbrytande ämnen -- bl.a. CFC, s.k. freoner. Sverige har varit mycket pådrivande i arbetet för en internationell avveckling av dessa ämnen, inte minst i samband med revideringen 1990. Som vi ser det är vår uppgift att skapa en långsiktig, hållbar utveckling som kan förena framsteg för det mänskliga samhället med vad människan och naturen tål. Att rädda jordens miljö är tillsammans med kampen mot fattigdom ock krig den största utmaningen för mänskligheten under de kommande decennierna. En värld av fred och framsteg förutsätter internationell samverkan, där arbetet för långsiktig hållbar utveckling sätts främst. Vi skall lämna över vatten, jord, luft och andra naturresurser till efterkommande generationer i ett sådant tillstånd att de kan försörja en växande befolkning. Miljöproblemen är internationella till sin karaktär och kräver därför internationell samverkan. Men i denna process måste några ta på sig uppgiften att gå före. Sverige har som ett av världens rikaste länder, trots allt, fortfarande både möjlighet och ansvar att visa vägen. Hittills har den borgerliga regeringen varit mycket passiv inom en rad politiska områden, däribland miljöpolitiken. I det internationella arbetet har Sveriges roll under den nya regeringen reducerats till anpassning. Vi har inte fått ta ansvar och driva på utvecklingen. Vi socialdemokrater är väl medvetna om att det föreligger stora skillnader mellan regeringspartierna om hur man skall driva en framgångsrik miljöpolitik. Vi har alltifrån Moderaternas inställning att marknadskrafterna skall klara problemen, till Centerns och Folkpartiets som försöker efterlikna de socialdemokratiska miljösträvandena på ett flertal områden. Jag tror att vi socialdemokrater, centerpartister och folkpartister tillsammmans skulle kunna flytta fram positionerna på miljöområdet på ett framgångsrikt sätt. Det skulle vara bra för miljön både i Sverige och internationellt samt i kommande EG I vår partimotion föreslår vi att det s.k. Montrealprotokollet, som reglerar användningen av ozonnedbrytande ämnen, skall skärpas i nästa förhandlingssteg. De höga ozonhalterna och medföljande växthuseffekt är en av de mest centrala miljöfrågorna under 1990-talet. Ett viktigt steg måste vara att upprätta ambitiösa och realistiska mål för en minskning av kolutsläppen, särskilt i de länder som i dag använder mest fossila bränslen. Varje plan som leder till en minskning av kolutsläppen, kommer sannolikt också att bidra till att minska utsläppen av två andra växthusgaser, nämligen dikväveoxid och metan. För att få ner utsläppen och stabilisera klimatet måste en global kolskatt genomföras. En viss procent av intäkterna från en sådan skatt kunde gå till projekt i tredje världen och på det sättet stärka den nuvarande fonden. Stödet bör gå till program som har som mål att utveckla energieffektivisering, skogsvård, nyplantering av skog, förnyelsebara energikällor och ersättningsprodukter för CFC, freoner. En skatt på s.k. mjuka freoner bör införas i samband med översynen av Montrealprotokollet. Herr talman! Det här är några idéer och motiv som vi anser att den nuvarande regeringen borde ha med i sitt ställningstagande för att komma till rätta med de allvarliga miljöproblem som berör hela världen. I utskottets betänkande framkommer att en rapport har utarbetats som visar på möjligheterna till skärpning av det s.k. Montrealprotokollet. Någon information om innehållet i protokollet inför de förhandlingar som nu pågår har varken vi socialdemokrater i jordbruksutskottet eller vårt parti erhållit, vilket vi ser mycket allvarligt på. Jag vill därför fråga utskottets talesman, varför vi inte har blivit informerade i en sådan viktig fråga. Vad innehåller regeringens förslag? Vilka resultat har man hittills uppnått i förhandlingarna?

Herr talman! EES-avtalet ger Sverige stora möjligheter att direkt påverka miljöpolitiken i Europa. Därom råder inget tvivel. Man kan redan nu konstatera att varje medlemsland enligt avtalet minst måste leva upp till EG:s minimikrav, men det finns inget som hindrar att något enskilt medlemsland behåller eller introducerar nya strängare lokala regler. Detta förutsätter dock att reglerna inte är konkurrenssnedvridande vad beträffar varors rörlighet över gränserna. Vi i Ny demokrati sympatiserar med tanken att man skall ställa höga krav på miljöhänsyn. Vi instämmer även i att Sverige bör spela en pådrivande roll när det gäller att regeln om högsta tillämpade ambitionsnivå skall vara bindande för EG:s samtliga medlemsländer. En gemensam hög nivå skulle ju ge lika villkor för alla företag. Det är nämligen enligt vår mening viktigt och nödvändigt att svenska företag kan konkurrera på lika villkor som övriga företag på den internationella marknaden. Det vore därför otillfredsställande om regeringen planerar att ensidigt skärpa miljölagstiftningen och att införa skatter och andra pålagor som får till resultat att svenska företag kan komma att utsättas för högre kostnader än deras konkurrenter inom Det finns två intressanta aspekter som jag vill ta upp. För det första ger en skillnad i produktionskostnaderna upphov till att företag flyttar sin tillverkning, eller i varje fall väljer att investera i länder eller områden där det blir ekonomiskt mest fördelaktigt. Följden av detta kan bli att man exporterar nedsmutsningen till annat land men importerar varorna. I dagens samhälle där de stora miljöproblemen är gränsöverskridande, är detta att lura sig själv. Det kan totalt sett bli en försämring på grund av sådana regler. Den andra aspekten är att man av samma skäl kommer att förlora arbetstillfällen i Sverige. Jag menar att det måste finnas en ekonomisk realism i den miljöpolitik vi för. Därför är vi inte betjänta av att huvudsakligen klappa oss för bröstet utan att se vad som kan uppnås i absoluta termer sett i hela Vi anser således att Sverige inte ensidigt skall tillämpa eller introducera miljöregler som kan ge svenska företag högre produktionskostnader än vad som gäller i övriga Europa. Sådana högre krav accepteras men måste implementeras samtidigt i hela konkurrensområdet. Herr talman! Hobbybilar är ett intressant kapitel. Jag har förstått att inte många har brytt sig om ta reda på vad det egentligen är. Vid jordbruksutskottets behandling blev jag närmast styrkt i denna min uppfattning. Jag ifrågasätter starkt om detta ärende ligger inom utskottets kompetens. Hobbybilar har så många fler facetter än miljöaspekten. Kanske hade trafikutskottet bättre kunnat penetrera och allsidigt belysa ämnet. Motionären Max Montalvo kommer att informera kammaren om vad det handlar om. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till mina reservationer under mom. 10 och mom. 20, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas mycket viktiga motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna gäller frågor om hur vi skall klara den marina miljön och miljön i de stora sjöarna. Vidare gäller det dricksvattenkvaliteten, miljökrav på transporter samt utsläpp av ett antal kemikalier och freoner. Dessutom gäller det Montrealprotokollet, som Inge Carlsson här tidigare talade om. Vi har avstyrkt de här motionerna. Men det har vi inte gjort därför att vi tyckte att det var något fel på dem, tvärtom. Det är mycket angelägna frågor som tas upp i motionerna. Anledningen till att vi avstyrkt är i stället att en hel del är på gång just nu. Frågorna bereds för närvarande och under de närmaste åren kommer besked om det mesta, för att inte säga allt, när det gäller de saker som här tas upp. Inge Carlsson sade att miljöpolitiken är passiv och att det inte har hänt någonting. Låt mig då påminna Inge Carlsson om hur det var under den förra treårsperioden. Då hände i princip inte någonting förrän under det sista året, strax före valet. Då lade man fram en lunta förslag. En del förslag var bra, andra mindre bra. Sedan fanns det också helt ofullgångna förslag -- man bara hänvisade till utredningar. Men visst flyttades positionerna framåt. Det var bara det att det skedde vart tredje år. Nu planerar vi för ett successivt arbete på det här området. Förberedelserna tar litet tid. Vad som är på gång är först och främst en kretsloppsproposition. Det handlar om att försöka få oss i Sverige att omfattas av ett kretsloppstänkande. Våra aktiviteter här på jorden skall styras av det som naturen kan hantera. Vi skall komma in i naturens kretslopp. Alternativt får vi bilda andra kretslopp vid sidan av, som innebär att ämnen som naturen inte kan hantera inte läcker ut. Det handlar alltså om återanvändning. Vi arbetar också på en proposition om klimatfrågor. Den kommer att läggas fram under våren. Här handlar det om att jobba vidare med det som diskuterades i Rio och även om sådant som diskuterats här i Sverige under ganska lång tid. Vidare har vi en proposition på gång som gäller biologisk mångfald. Det som finns i naturen skall ha rätt att leva vidare. Det rör sig då inte bara om träd, buskar, blommor osv. utan också om alla småkryp som vi i allmänhet inte tänker på i diskussionerna men som är oerhört viktiga. Dessutom pågår det ett omfattande arbete på en ny miljöbalk, som kan få väldigt stor betydelse just när det gäller att samla miljöfrågorna i en enda, och slagkraftigare, lagstiftning. De förslag som skall läggas fram innefattar väldigt mycket av det som föreslås i väckta motioner, vilka alltså i väldigt stor utsträckning kommer att bli tillgodosedda. Inge Carlsson sade att det är viktigt att koldioxidutsläppen och en del andra utsläpp som är besvärliga för atmosfären minskas. Ja, det är riktigt. Men en hel del har faktiskt gjorts i detta sammanhang. 500 miljoner kronor bl.a. till satsningar på alternativ energi, biobränslen osv. Vissa frågor tas upp i anslutning till behandlingen av frågan om att slå vakt om Östersjön. En del av nämnda anslag kommer i fråga här. I energipropositionen hösten 1991, om jag minns rätt, anslogs 625 miljoner kronor bl.a. för utveckling av teknik för biobränslen. I budgetpropositionen 1991/92 anslogs 200 miljoner kronor till just sådana här åtgärder. Samtidigt har biobränslekommissionen lagt fram ett förslag om hur man på ett bättre sätt skall kunna förverkliga tanken, idén och viljan att gå över till användning av naturliga bränslen, framför allt biobränslen. Andra alternativ är energi från sol och vind. Krispaketet nyligen har också en miljöprofil i och med höjningen av skatten på bensin och den större spännvidden mellan blyad och blyfri bensin. Det är en stor fördel från miljösynpunkt. På miljöområdet händer det alltså en hel del. Jag kan säga att det också kommer en koldioxidskatt, som i och för sig kunde vara tuffare. Den frågan arbetar vi också med. När det gäller freonerna har vi i Sverige kommit ganska långt. CFC, de rena freonerna, skall bort 1995. Under senare hälften av 80-talet när de här frågorna diskuterades, Inge Carlsson, ställde vi i Centerpartiet krav och sade att avvecklingen av freonerna borde vara avklarad tidigare än 1995. Men den dåvarande socialdemokratiska regeringen höll fast vid årtalet 1995. Det är det årtal som vi arbetar med. Vi kan ju inte utan vidare ändra det. Trots att vi har åstadkommit en minskning av användningen av freoner med ungefär en tredjedel, uttalade utskottet i våras ganska starkt att det är viktigt med fortsatta ansträngningar i det här arbetet. Vi har också beslutat att kommunerna fr.o.m. den 1 januari 1995 är skyldiga att ta hand om freoner i avfallet. Jag tänker då på bl.a. kylskåp. Om jag minns rätt var det inte regeringen som kom med det förslaget, utan det var ett förslag som antogs under pågående behandling till följd av motioner från övriga partier. I det sammanhanget kommer kommunerna att ha möjlighet att överta en differentierad avfallstaxa. Det kan leda till att de tar betalt för sådana här tjänster. Sedan har vi de lättare freonerna, HCFC, som har ersatt CFC i vissa sammanhang och som också skall avvecklas. Det har miljöministern klart uttalat. Jag lyssnade på ett program i radion häromdagen, där det beskrevs hur man tack vare beslut som fattats om förbud tagit fram ersättningsmedel. Det rör sig inte om ett ersättningsmedel utan om många sådana inom olika områden. Slutligen: Socialdemokraterna har reserverat sig när det gäller frågan om en skärpning av Montrealprotokollet. På den punkten har vi samma uppfattning. Regeringen har i de förhandlingar som nu pågår i Köpenhamn framställt ett krav på en skärpning av Montrealprotokollet. Tyvärr kan jag inte ge Inge Carlsson besked om innehållet beträffande det här kravet. Vi har faktiskt försökt få information, men av förhandlingstekniska skäl har man inte lämnat ut någon sådan. Enligt vad som rapporterats från förhandlingarna är det svenska arbetet, nu som tidigare, framgångsrikt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Lennart Brunander inledde med att säga att det inte hände så mycket på miljöområdet under de senaste tre åren med Socialdemokraterna vid regeringsmakten. Men jag tror att det aldrig har hänt så mycket på miljöområdet som just under de tre åren. Det är därför som vi under de senaste 18 månaderna väldigt mycket har kritiserat utvecklingen och sagt att det nu inte händer någonting. Olof Johansson har uttalat att Socialdemokraterna gjorde så mycket under sin senaste regeringsperiod att det inte återstod särskilt mycket att göra. I och för sig, det skall jag erkänna, har man nog vaknat och insett att miljöproblemen finns kvar på många områden. Mot den bakgrunden tycker jag att det är bra att Lennart Brunander räknat upp några saker som är på gång. I jordbruksutskottet handlar 60 % av ärendena om miljöpolitik. Vi socialdemokrater anser att miljöproblemen fortfarande är så stora både i vårt land och internationellt att det är nödvändigt att jordbruksutskottet fr.o.m. den 1 januari 1993 görs om till ett miljöutskott. Hur ser Lennart Brunander, som ju rätt mycket talar om och är insatt i dessa frågor, på detta? Håller Lennart Brunander med oss socialdemokrater när vi säger att miljöfrågorna är så viktiga att det behövs ett övergripande miljöutskott? När det gäller freonerna och det senast tillkomna sakerna på det området handlar det faktiskt om propositionen från 1990/91. Idén kom alltså från vårt parti. Som svar på min fråga vad det aktuella förhandlingsprotokoll innehåller som enligt jordbruksutskottets beskrivning finns, säger Lennart Brunander att han inte kan redogöra för det. Han har inte fått tag i protokollet. Men jag kan tala om att jag har tagit reda på vad protokollet handlar om. Jag har ett exemplar som jag fick i går. Tyvärr är protokollet, som omfattar 40 sidor, skrivet på engelska. Därför har jag inte haft vare sig möjlighet eller tid att sätta mig in i det. Det är anledningen till att jag frågade Lennart Brunander, som ju företräder jordbruksutskottet samt ett av regeringspartierna, vad protokollet innehåller. Någon information måste ni ju ha fått. Om företrädare för mitt parti skulle ha åkt och förhandlat i en sådan viktig internationell fråga, hade det varit självklart att vi som tillhör jordbruksutskottet och handhar en mängd olika miljöfrågor skulle ha blivit informerade. Är det så illa i den här regeringen, som talar om öppenhet, att inte ens de främsta borgerliga företrädarna inom miljöområdet i vårt utskott har kännedom om vad protokollet innehåller?

Herr talman! Jag skall ge Inge Carlsson rätt på en punkt, nämligen att vi när vi fick propositionen om miljön våren 1991 aldrig hade fått så mycket på en gång. Men det tog tre år. Det hände ingenting under de här tre åren. Man samlade ihop alltihop och lade fram det vid ett enda tillfälle, för att ha någonting att komma med till valet, antar jag. Vi har valt en annan väg för vårt arbete, nämligen att försöka att ta upp frågor efter hand. Det går inte att göra allt på en enda gång. Det är naturligtvis riktigt, som Inge Carlsson påpekar, att beslutet våren 1991 kräver en uppföljning, eftersom det var ett antal frågor som vi då beslutade om. De måste fullföljas även av den nya regeringen, eftersom vi stod bakom väldigt mycket av innehållet i propositionen och eftersom vi tog initiativ till en hel del av förslagen. Även om omhändertagande av freoner i avfallet nämndes i propositionen, var det en idé som vi fått reservera oss för ett antal gånger innan den slutligen kom i ett förslag från den socialdemokratiska regeringen. Frågan om protokollet och vad som står i förhandlingsutspelet från Sverige kan jag, som jag sade tidigare, inte gå in på. Jag är inte bättre på engelska än Inge Carlsson, så jag kan inte hjälpa honom på den punkten. Vad skall utskottet heta? Skall det heta miljöutskott eller jordbruksutskott? Min uppfattning är att det skall vara ett miljö och naturresursutskott. Naturresurserna är en grundläggande förutsättning för både miljöverksamhet och all biologisk verksamhet. Jag tror inte att man bara skall handha kemikalier och lagstiftning, utan man skall ha hand om naturresursfrågorna. Där innefattar jag jordbruket, skogen, fisket och miljön.

Herr talman! När f.d. miljöministern Birgitta Dahl informerade oss innan hon deltog i viktiga internationella överläggningar och förhandlingar behövde hon inte göra det på engelska. Hon kunde naturligtvis informera oss på svenska om vilken strategi och vilket innehåll som fanns med i regeringens paket. Det är bara att konstatera att den här regeringen inte är öppen mot sina främsta förespråkare i vårt utskott. Det tycker jag är synd. Lennart Brunander pratar om att det är mycket på gång. Ozonskiktets tillstånd är mycket allvarligt. För bara några veckor sedan tog jag del av lantbruksuniversitetets utredning om det marknära ozonskiktet. I utredningen konstaterar man att svenskt jordbruk går miste om flera miljarder kronor på grund av ozonskador. Vi i vårt parti tycker, även om vi inte behandlar den frågan i jordbruksutskottet, att man nu måste införa en skatt på de s.k. mjuka freonerna. Jag tycker inte att vi behöver vänta längre på alla de internationella överenskommelserna. Som jag sade i mitt inledningsanförande måste vi i Sverige på något sätt gå före i de här olika frågorna. De större globala frågorna skall vi klara internationellt. Men man får inte glömma bort sitt eget land. En skatt på de mjuka freonerna skulle innebära en stor förstärkning av det svenska jordbruket. Bara det borde Lennart Brunander och andra kunna driva mer aktivt.
Herr talman! Det som händer i Köpenhamn är naturligtvis viktigt. Jag har fullt förtroende för dem som är där och förhandlar. De pågående förhandingarna förs på engelska, så den information som kommer därifrån är möjligtvis på engelska. Jag har inte sett den. De mjuka freonerna, som Inge Carlsson pratade om senast, har förvisso en betydelse för det ozonskikt som finns där uppe, det som vi skall vara rädda om. Därför finns det också anledning och motiv att ha en skatt på dessa freoner. Det har även miljöministern sagt. Men skall vi klara de här frågorna måste vi veta vad som påverkar det ena och vad som påverkar det andra. Det marknära ozonet har ett helt annat ursprung än de freoner som vi använder i det sammanhang som vi nu talar om. Det är det som går upp. Det marknära ozonet skapas bl.a. genom bilavgaser och en del andra utsläpp. Det är kväveoxider och kolväten som efter en tid i solljus bildar ozon. Det marknära ozonet är då skadligt för all växtlighet. Det klarar vi genom att ställa krav på transportväsendet, genom att övergå till biobränslen, för att på det sättet få mindre utsläpp. Men vi kommer inte helt bort från problemet ens med biobränslen. Kolväten och kväveoxider bildas i olika sammanhang. Det är mycket viktigt att vi får ned de halterna, för skadorna på skogen och naturen i övrigt är omfattande. Det arbete som vi alla är överens om att göra för att skydda naturen, att ha naturvårdsområden så att människor kan se hur saker och ting fungerar ute i naturen och för att bevara olika växter, är inte särskilt meningsfullt, om växtligheten dör därför att vi skapar utsläpp som bildar ett marknära ozon. Men det är inte samma sak som det vi diskuterar när vi talar om Montrealprotokollet. Det handlar om ozonskiktet i rymden. Det andra ozonet är vi skyldiga till här hemma. I stor utsträckning är vi skyldiga till de utsläpp som sker. En viss del i södra och västra Sverige kommer från Danmark och kanske från Europa, men inte mycket.

Herr talman! I Ny demokratis motion T429 vill vi skapa realistiska regler för import av hobbybilar av Vad är då hobbyfordon? Hobbyfordon är bilar, motorcyklar och andra liknande fordon som man, oftast inom föreningar, större delen av tiden håller på och skruvar med. Man är ute på vägarna väldigt litet med dessa fordon. De är specialförsäkrade. Man kan även registrera dem i specialregister, om man så vill. Dessa hobbyfordon är mycket viktiga. De stärker livskvaliteten hos de människor som tycker om sådana här saker. Att hålla på med den sortens negativa inställning som man möts av i utskottsbetänkandet är av ondo. Utskottet hänvisar till en behandling av ärendet i Socialdemokraterna bedrev förmynderi över vissa grupper i samhället under den tid de satt vid makten känner inte minst hobbybilistena till. Men att detta elände skulle fortsätta under en borgerlig regering kunde man inte tro, i alla fall inte om man läste de uttalanden som vissa partiledare gjorde i hobbybilspressen under valrörelsen. Jag citerar här ur den utfrågning som en tidskrift publicerade i valrörelsen 1991. Jag återger först frågan som ställdes till partiledarna: ''Den 19 april 1990 införde nuvarande regeringen, genom retroaktiv lagstiftning, en bestämmelse som i praktiken innebär importförbud av personbilar av årsmodellerna 1976-88. Kommer partiet att ta bort denna bestämmelse om partiet hamnar i regeringsställning?'' Carl Bildt säger som svar på detta: ''Ja, vi kommer att arbeta för att bestämmelsen tas bort. I riksdagen har vi krävt att regeringens beslut ska rivas upp. Import och handelsbegränsningar ska motverkas på alla områden.'' Eftersom Moderaterna är det största partiet i regeringen förmodar jag att det fanns någon substans i det uttalandet. Facit av den förda politiken på detta område visar på två möjligheter. Antingen har vissa partiledare inte haft sina idéer förankrade i det egna partiet, eller så var dessa uttalanden enbart populistiska. Kan sådana uttalanden komma från så seriösa partier? Jag bara frågar. Dubbelmoralen visar sig även på annat sätt. Man säger sig vilja värna om miljön i första hand. Anledningen till att hobbybilisterna inte kan acceptera den tanken är det faktum att bilar som tagits in från Kalifornien inte gått igenom besiktningen i Sverige, trots att de haft bättre utrustning. Om man eftermonterar en katalysator på en äldre bil kan man besiktiga den som vanligt. Då bedöms katalysatorn vara en ljuddämpare. Om man vill registreringsbesiktiga en bil med eftermonterad katalysator går den inte igenom besiktningen. Vi i Ny demokrati hävdar att dessa hobbybilar, som går 100 till 500 mil per år, inte nämnvärt påverkar det globala miljöproblemet. Vi anser vidare att man bör stimulera ungdomen till meningsfull sysselsättning. Förbud som stoppar kreativa ungdomar i deras bilhobbyutövning skapar antipati mot myndigheter. Besvikelsen kan i förlängningen leda till spritmissbruk. Vi har däremot förståelse för att myndigheterna vill stoppa dem som tar hem bilar för eget bruk -- det heter så -- och sedan gör affärer med dessa. Det gagnar inte motorhobbyn. Det finns säkert möjlighet att stävja detta, t.ex. genom förbud att avyttra fordonet inom tre år. Det finns säkert andra lösningar också. Vi är intresserade av att vara med och ta fram dessa lösningar. Herr talman! Den samlade bilden av jordbruksutskottets behandling av denna fråga får mig att starkt ifrågasätta om detta ärende ligger inom utskottets kompetensområde. Det hade varit mer logiskt att frågan behandlats i trafikutskottet. Det är både synd och skam att hålla på med miljöfrågor på en nivå där miljöpåverkan är försumbar.

Herr talman! Denna höst har det talats mycket om vikten av samarbete och samverkan. Alla är överens om att stora ansträngningar har gjorts från regeringspartierna och från Socialdemokraterna för att åstadkomma samsyn om vissa grundläggande förändringar i syfte att lösa för vårt land viktiga frågor. Just därför är jag ledsen att behöva konstatera att det i detta ärende tyvärr inte har varit så. Man kan fråga sig varför. Jag vet inte om det kan finnas någon inneboende sprängkraft i denna fråga. Egentligen tror jag inte att det är så. Sättet att hantera ärendet är nog betingat av att regeringspartierna i utskottet, för att få stöd av Ny demokrati, var -- och tydligen fortfarande är -- beredda till snart sagt vad som helst. Detta innebar att vi i finansutskottet i våras vid sittande bord fick ett förslag uppläst för oss av utskottets ordförande. Det rådde stor förvirring om vad förslaget egentligen innebar, hur mycket pengar det gällde, hur organisationen skulle vara och om det var ett eller flera bolag som skulle bildas osv. Riksdagens beslut innebar att regeringen skulle återkomma med förslag. Det har vi här nu. Först vill jag deklarera att det finns skäl för att åtgärder vidtas för att underlätta de mindre och medelstora företagens möjligheter att få tillgång till riskkapital. Inget tvivel skall råda om att vi inser problemen vad gäller denna fråga, inte minst mot bakgrund av den finanskris som vi nu, och enligt min bedömning för en lång tid framåt, kommer att vara mitt uppe i. Det är uppenbart att många mindre och medelstora företag upplever allvarliga problem med sin finansiering. Man anser att kreditgivningen stramats åt i bankerna och att kraven på säkerhet har skärpts. Än en gång: Vi inser betydelsen av att det finns medel för finansiering av små och medelstora företag. Vi har redan tidigare medverkat till att resurser ur Allmänna pensionsfonden har använts till det ändamålet. Enligt vår mening är det rimligt att en del av AP-fondens medel kan placeras i aktier i mindre företag. Vi tycker t.o.m. att det kan övervägas om det kan ske genom inrättande av sådana riskkapitalbolag som föreslås i propositionen. Men -- och det är det avgörande -- dessa bolag bör i så fall kvarstanna i Allmänna pensionsfondens ägo och även i framtiden bidra till att stärka pensionssystemet. Det kan inte vara rimligt att staten inrättar riskkapitalbolag och sedan skänker bort dem till storföretag och banker. I det läge som nu råder, med ett ytterst allvarligt läge i den offentliga sektorns finansiella sparande, är det inte rimligt att försvaga de offentliga finanserna med ytterligare 6,5 miljarder kronor. Det är tvärtom fullständigt orimligt att göra så. Borde inte utskottets talesman -- om det är herr Wittbom eller herr Jenevall får ni avgöra själva; det kanske är båda -- fundera på hur medborgarna ser på detta? I den s.k. krisproposition som utskottet nu bereder läggs onekligen stora bördor på Sveriges folk. Det är höjd pensionsålder, försämrade sjukförmåner och kraftigt höjda skatter. Samtidigt som detta sker står ni i begrepp att skänka bort 6,5 Jag påstår att denna generositet med allmänna medel är minst sagt uppseendeväckande. Jag påstår dessutom att det är uppenbara risker för att det ni nu gör hos stora breda medborgargrupper kommer att uppfattas som om det ekonomiska läget inte är så allvarligt som ni, och också vi, påstår. Kan regering och riksdag skänka bort 6 500 miljoner kronor till företag, många stora, och banker, då kan det väl inte vara så farligt med ekonomin, säger man sig. Förstår ni inte att ni ''leker med elden''? Herr talman! Först ville jag ta upp sakinnehållet i utskottets förslag, men jag måste faktiskt ett ögonblick uppehålla mig vid majoritetens övermaga sätt att hantera frågan. Som jag tidigare sade fick vi i våras i utskottet ett förslag uppläst, inte ett papper. Detta upplästa förslag fick vi efter flera bordläggningar för, som det sades, ''ytterligare beredning bland regeringspartierna''. Regeringen har därefter haft mer än fyra månader på sig att hantera frågan i regeringskansliet. Jag förstår att det har varit många stridiga viljor inblandade i detta beredningsarbete. Det har jag inga synpunkter på. Det är majoritetens problem. Vad jag däremot har synpunkter på är att när förslaget nu kom tillbaka var det fortfarande dåligt handlagt. Inte något som helst remissförfarande var genomfört. När vi då, med stöd av riksdagsordningens 4 kap. 10 § begärde att ärendet skulle remitteras till Riksbanken, Finansinspektionen och konstitutionsutskottet, då förebar majoriteten ''allvarligt men'' för att vägra oss dessa remisser. Herr talman! Någon måtta borde det vara på majoritetens maktfullkomlighet. Enligt förarbetena till riksdagsordningen är rätten att erhålla upplysningar och yttranden konstruerad som en minoritetsrättighet. Grundlagberedningen förutsatte att utskotten vid sådan begäran skulle visa generositet. Mycket kan sägas, men visat generositet, det har utskottets majoritet verkligen inte gjort i den här frågan. Majoriteten har inte heller anfört några verkliga skäl för att förvägra de begärda remisserna. Man har bara rent allmänt sagt att remissen skulle fördröja behandlingen och bildandet av de nya bolagen. Det är för varje insiktsfull bedömare uppenbart att de skäl som majoriteten anför inte räcker för att åberopa avsevärt men. Detta kan påstås om snart sagt varje ärende i denna riksdag. Jag påstår att majoriteten inte har handlat i enlighet med grundlagens avsikt och -- och detta är det allvarliga, herr talman -- har därmed eliminerat grundlagens minoritetsskydd. Allmän brådska -- i det här fallet för att beredningen skötts valhänt -- kan inte och får inte vara skäl för att avvisa en minoritets begäran om ytterligare upplysningar för att riksdagen skall veta att beslut fattade i denna kammare är korrekta och väl underbyggda. Sammanfattningsvis: Som jag visat är detta ärende för det första dåligt berett. För det andra har inte majoriteten visat skälig hänsyn till vår begäran om inhämtande av ytterligare upplysningar. Det viktiga är dock att förslaget är orättfärdigt i ett för landet allvarligt läge. När ni, och i vissa stycken även vi, ställer stora krav på uppoffringar hos landets medborgare, när statsministern som vi hörde för några timmar sedan här i kammaren annonserade att det s.k. tredje krispaketet skall genomföras i stora delar och t.o.m. tidigareläggas, just då är ni beredda att skänka bort 6 500 miljoner kronor. Är ni fullständigt renons på vad som är politiskt riktigt och klokt? Har ni ingen som helst känsla för rättvisa? Det vore förmätet av mig att ge regeringsföreträdarna några råd. Därför avstår jag från det. Jag vill bara konstatera: I denna fråga har ni valt konfrontationens väg, inte samverkans. I denna fråga har ni valt strid, inte fred. Ni har inte ens valt vapenvila. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga sreservationer och avslag på propositionens förslag.

Herr talman! Jag tycker att Arne Kjörnsberg tog i alldeles väldigt. För att ta formaliafrågan först vill jag bara påminna Arne Kjörnsberg om att han inte är helt fri från erfarenhet av att köra över minoritetsskyddet i frågor som är mycket större än denna. Som exempel kan jag nämna införandet av förnyelsefonderna, då man snabbt klippte 20 miljarder kronor från det svenska näringslivets kassor, samtidigt som man förvägrade en ordentlig beredning i det ärendet. Arne Kjörnsberg tycker uppenbarligen att det går bra med bristande beredning när man tar pengar från näringslivet men kräver en mycket omfattande beredning när man vid något enstaka tillfälle vill ge närigslivet någonting tillbaka, vilket i dag är nödvändigt. Herr talman! Beträffande ''allvarligt men'' räcker det med att läsa upp några siffror. Antalet konkurser i Sverige som berörde företag var 17 378 anställda. Fram till september i år har antalet konkurser varit drygt 15 000. Så här långt har nästan 60 000 anställda berörts. Vad kan då vara viktigare än att riksdagen tar sitt ansvar och ser till att vi i bank och finanskrisens Sverige gör vad vi kan för att få en fungerande riskkapital och företagsfinansieringsmarknad. Allt som fördröjer ett beslut i den riktningen bidrar ytterligare till att försvaga svenskt näringsliv och till att ställa fler människor utan riktiga jobb. Det ansvaret är i alla fall inte den här riksdagsmajoriteten beredd att ta på sina axlar. Men det är tydligen Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna. Herr talman! Dagens beslut är steg 1 i den konkreta avvecklingen av löntagarfonderna. Grundstrukturen i det förslag som finansutskottet lägger fram svarar väl emot kravet på att tidigare konfiskerade vinstmedel till löntagarfonderna skall återgå till företagen. Som vi hörde av Arne Kjörnsberg fortsätter Socialdemokraterna nu som under hela striden och processen om löntagarfonderna att bråka och göra motstånd, trots att vi vet att löntagarfonderna under den tid som de verkade inte avsatte några som helst positiva resultat. Tvärtom blev löntagarfonderna en halvmesyr som socialiseringsinstrument betraktat, såväl utifrån politiska som utifrån ekonomiska utgångspunkter. Men i stället för att tyst lämna de av verkligheten raserade bastionerna fortsätter Socialdemokraterna att göra motstånd. Man undrar varför, men slutsatsen är ganska uppenbar. Djupt i den socialdemokratiska partisjälen finns ännu socialiseringsambitionerna kvar, vilket Arne Kjörnsberg bekräftar genom att säga att det visserligen är viktigt med riskkapitalsatsningar men att dessa skall ske inom AP-fondernas ram. Sedan faller man tillbaka på sin gamla och tydligen ännu aktuella idé, att man vill fortsätta att bygga för att göra svenskt näringsliv i ännu högre utsträckning mer och mer beroende av staten. Den politiken ställer inte den här riksdagsmajoriteten upp på. Finansutskottet föreslår nu riksdagen att genom ett första beslut väsentligt öka tillgången på reellt riskvilligt kapital. Det är meningen att 6,5 miljarder kronor skall sättas in i en decentraliserad organisation med verksamhet över hela landet. Organisationen framgår av utskottets betänkande, men i korthet skall den bestå av två portföljbolag med drygt 2 miljarder i eget kapital. Dessa portföljbolag skall verka tillsammans med sex riskkapitalbolag, vart och ett med 400 miljoner kronor i eget kapital. I denna organisation finns det också utomordentligt stora ambitioner att skapa en heltäckande verksamhet över hela landet och att hitta alla de riskvilliga och bra projekt som behöver finansiering. Dessutom finns ambitionen att samverka med andra aktörer på marknaden, som har visat sig vara duktiga på att göra lönsamma placeringar. På det sättet kommer ambitionerna att kunna skapa bra utvecklingsförutsättningar att realiseras. Herr talman! En uppgift för den nya organisationen är, förutom att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden, att se till att det skapas en marknad för försörjning av mellankapital till framför allt de mogna företag som inte tidigare har haft någon sådan marknad. Detta är en viktig uppgift för att dagens svenska näringsliv skall kunna fortsätta att utvecklas. För oss är det alldeles naturligt med privatisering av riskkapitalbolagen, Arne Kjörnsberg. Det sätt som vi har valt att lämna tillbaka löntagarfondspengarna på är ganska finurligt. Medlen återgår till de företag som har betalat in vinstdelningsskatt i proportion till inbetalade pengar. Företagen får alltså inte några pengar, utan de får tillbaka inbetalade medel i form av aktier. Med aktierna följer ett ansvar att på bästa möjliga sätt förvalta det kapital som aktierna representerar. Herr talman!

Herr talman! Jag förstår att Arne Kjörnsberg inte riktigt ställer upp på de grundläggande tankar som ligger bakom finansutskottets majoritetsförslag. Det blir uppenbart vid en tillbakablick på den filosofi som ligger till grund och som har legat till grund för socialdemokratiska satsningar via regering och riksdag på företagsutveckling i vårt land. Socialdemokraterna har hela tiden utgått ifrån tanken att politiker bättre skulle förstå hur resurser i näringslivet skall användas för att skapa utveckling. Ni socialdemokrater har haft tillfälle att hålla på med detta i ganska många år. Ni har skapat stödprogram, statliga investmentbolag, löntagarfonder och allt vad det är. Resultaten kan vi avläsa: oerhört mediokra. Hade de varit framgångsrika skulle vi i Sverige i dag ha haft ett starkt och omfattande näringsliv. Det har vi inte, herr talman! Det är just dessa problem som vi kämpar med nu.

Herr talman! Jag förstår att Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna bråkar i formaliafrågorna av den mycket enkla anledningen att de i sakfrågan har mycket svårt att hitta argument mot det nu framlagda förslaget. I den politiska frågan förstår jag Arne Kjörnsberg, för som känslostämningarna är ute i det svenska samhället i dag måste det vara nästintill otänkbart att ställa sig i talarstolen och föreslå en fortsatt politik av gammal socialdemokratisk modell, där utgångspunkten var att öka den politiska sektorns inflytande över näringslivet och därmed driva fram en utveckling mot ett alltmer socialiserat svenskt näringsliv.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

Herr talman! Bengt Wittbom -- välkommen herr näringsminister -- tycker att jag bråkar och gör motstånd. Han förtar mig dessutom rättigheten att göra det, inte utsagt men outsagt. Det är en självklarhet, herr Wittbom, att jag företräder mina väljare. Så länge talmannen inte klubbar ner mig förbehåller jag mig faktisk rätten att framföra mina åsikter i denna kammare. Om Wittbom t.o.m. vill kalla det för att bråka, ta i och göra mostånd, är det helt okej för min del. Jag ser det närmast som ett överbetyg när betygsättningen kommer från det hållet. Herr Wittbom säger att det för er är alldeles normalt att återbetala vinstdelningsskatten. Om dessa pengar hade funnits kvar i företagen -- låt oss hypotetiskt anta att någon vinstdelningsskatt inte utgått -- tror herr Wittbom då att de anställda i företagen hade fått en del utav dessa pengar? Jag påstår att det skulle ha blivit så. Svensk fackföreningsrörelse -- både på arbetar och tjänstemannasidan -- är så stark att den skulle ha sett till att förhandla sig till delar av dessa pengar. Men nu skall ni ge tillbaka pengarna till stora och små företag och till banker. Herr Wittbom anklagar mig och det parti som jag representerar för att ha socialiseringsambitioner. Låt mig erkänna -- detta kommer från hjärtat herr Wittbom -- att så bra på att socialisera som ni är, har vi aldrig varit. Förra mandatperioden, 1976--1982, som ni hade regeringsansvaret var det så. Nu är det likadant. I nästa valrörelse kan vi nog inte utfästa så speciellt många vallöften, men ett vill jag formulera, herr Wittbom: Vi lovar att så snart som möjligt privatisera de banker som ni nu med fantastisk fart håller på att socialisera. Beträffande sakfrågan: Ni lämnar tillbaka 6 500 miljoner kronor samtidigt som ni begär stora uppoffringar av medborgarna i Sverige. Det är detta som är orättfärdigt och fel och som jag bekämpar.

Herr talman! Arne Kjörnsberg får naturligtvis säga precis vad han vill från denna talarstol. Det reglerar inte jag, utan talmannen. Men Arne Kjörnsberg får ju finna sig i att bli emotsagd. Skälet till att jag faktiskt uppfattar Arne Kjörnsbergs inlägg i betänkandets huvudreservation som bråkigt motstånd är att ni socialdemokrater inte har mycket att säga i själva sakfrågan. Där säger ni heller inte mycket. Det är litet en passant -- det är säkert så att svenskt näringsliv och de små och medelstora företagen behöver riskvilligt kapital, punkt. Därefter går ni in på formaliafrågor. För det första sitter inte medvetenheten om de stora behov som finns ute i näringslivet särskilt djupt. För det andra tycks det vara de formella och politiska utgångspunkterna som är viktigare för er. Jag tror att jag nästan kan om inte lova så i alla fall säga till herr Kjörnsberg att om löntagarfondspengarna hade funnits kvar i företagen och om löntagarfonderna inte hade funnits, hade utvecklingen i svenskt näringsliv under de år som de fanns varit väsentligen bättre. Detta har två orsaker. Den ena är naturligtvis att man undandrog företagen resurser. Den andra är den psykologiskt oerhört negativa stämning som inrättandet av löntagarfonderna skapade. Att ge tillbaka pengar från löntagarfonderna är för oss naturligt Det kan inte vara överraskande för Arne Mycket kan sägas om socialisering i kristider, Arne Kjörnsberg. Man kan vända på det hela och säga att det tycks vara så att borgerliga regeringar och majoriteter återkommande tycks få uppgiften att sopa upp efter misslyckad socialdemokratisk politik. Jag tycker att Arne Kjörnsberg skall tala mycket tyst om bankerna. Orsaken till sakernas tillstånd är väl kända, och ansvaret har tagits gemensamt av regeringspartierna och Socialdemokraterna. Därför skall vi väl inte strida om detta. Jag tycker att vi skall sänka tonläget något och ägna oss åt den faktiska problematiken.

Herr talman! Bengt Wittbom säger att talmannen reglerar vad som sägs från denna talarstol. Det är jag glad för. Det enda som jag reagerade för i min förra replik var att Bengt Wittbom gjorde en stor affär av att jag råkade ha åsikter om detta -- jag var bråkig, jag gjorde motstånd, osv. Bengt Wittbom sade att jag hanterade sakfrågan en passant, som han uttryckte det. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att jag faktiskt sade att man först skulle ta upp sakfrågan, eftersom jag tycker att den är viktig. Jag tog upp den t.o.m. i två omgångar. Sedan avslutade jag mitt anförande med sakfrågan. Men det var viktigt och nödvändigt för mig att för kammaren också tala om hur majoriteten i finansutskottet uppträder och hur den hanterar riksdagsordningens formuleringar om minoritetsskydd. Då tillåter jag mig faktiskt att göra detta, herr Wittbom. Ni skall ge tillbaka pengarna till företagen. Min korta och enkla fråga kvarstår: Tror herr Wittbom att någon del av pengarna, om de hypotetiskt tänkt hade varit kvar i företagen, på något sätt hade tillkommit löntagarna? Nu delar ni ut aktier till ett värde av 6 500 miljoner kronor. Detta gör ni till stora och små företag och till banker. Samtidigt kräver ni stora uppoffringar av Sveriges medborgare. När det gäller sakfrågan råkar det vara på det sättet att det redan i dag finns ungefär 20 riskkapitalbolag. Flera av dem har statlig anknytning. I dessa finns det 2 500 miljoner kronor. Bara 900 miljoner kronor av dessa pengar är investerade som riskkapital. Jag vill ställa en fråga till herr Wittbom. Hur många konkurser -- inte exakt, inte på hundratalet, bara så där mellan tummen och pekfingret -- kommer att kunna undvikas när ni inför dessa riskkapitalbolag? Herr Wittbom gjorde i sitt första inlägg en uppräkning av antalet konkurser, vilket är väl känt för mig. Men frågan är hur många konkurser som kommer att kunna undvikas på grund av att ni nu delar ut 6,5 miljarder.

Herr talman! Som svar på Arne Kjörnsbergs fråga kan jag bara säga att fler bra riskprojekt under alla omständigheter kommer att finansieras. Därmed blir det en bättre utveckling i fler företag. Det är det som målsättningen med det beslut som vi nu är på väg att fatta. Det är också detta som är väsentligt för svenskt näringsliv och för våra möjligheter att bidra till flera riktiga jobb i en arbetslöshetssituation som är krisartad. Jag bara undrar, Arne Kjörnsberg, av vilket skäl ni så sent gick in på formaliafrågan. Jag vill bara erinra om att riksdagen fattade beslutet om att inrätta riskkapitalbolagen i våras. Det har gått månad efter månad sedan dess. Ärendet har varit föremål för behandling i utskottet, och det var först vid slutbehandlingen som Socialdemokraterna reste frågan om remisser och beredning. Jag tycker att det talar för sig självt. Det andra som gör mig litet förundrad är att det i Socialdemokraternas huvudreservation, trots vetskap sedan i våras om att en omfattande riskkapitalbolagsverksamhet omfattande 6,5 miljarder kronor skulle komma att inrättas, finns knappt en mening som pekar på ett alternativ. Det finns inte mycket i Arne Kjörnsbergs inlägg här i dag som talar om ett alternativ, utan han gör bara ett kort konstaterande om att det nog är möjligt att företagsamheten i Sverige behöver ökad tillgång på riskkapital. Herr talman! Jag tycker att också detta talar för sig självt. Arne Kjörnsberg frågade om löntagarna skulle ha fått del av pengarna om de aldrig hade dragits in till löntagarfonderna. Ja, naturligtvis skulle de ha fått det. De hade fått del av en bättre utveckling i svenskt näringsliv -- högre tillväxt. Det är väl en självklarhet. När beslutet om att inrätta löntagarfonderna fattades här i riksdagen, stod riksdagsledamöterna i gamla riksdagshuset och tittade på de 120 000-- Kjörnsberg och Socialdemokraterna inte har förstått vilken hämsko när det gäller framtidstro och annat som detta lade på svenskat näringsliv under lång tid, då har jag en viss förståelse för vad Arne Kjörnsberg har sagt här i dag.

Herr talman! Ärade meddebattörer! Jag skulle först vilja hälsa näringsministern välkommen till kammaren. Det är inte särskilt vanligt att ministrarna går in i kammardebatter om utskottsärenden. Jag tycker att det är trevligt, och jag tar det som ett uttryck för att även näringsministern anser att detta är en mycket viktig fråga. Det är dessutom en stor dag för svenskt näringsliv. Detta är en av de allra största satsningarna på svenskt näringsliv, kanske den allra största någonsin. Det borde uppmärksammas litet mer. Historiken bakom att detta förslag har framkommit är naturligtvis att det finns ett behov av denna satsning. Idéerna uppkommer hos enskilda människor och hos små företagare -- tyvärr mera sällan i storföretagen. Men de har haft mycket svårt att få något kapital till att förverkliga sina idéer. Detta förslag är ett viktigt inslag i detta sammanhang. I början av förra årtiondet infördes venturekapitalet. Man trodde då att man skulle kunna kopiera den amerikanska modellen. Det visade sig snart att det var en felsatsning. Den amerikanska modellen utgick från 320 miljoner människor. Men det är svårt att applicera detta på 8 miljoner människor. Nu kan vi kanske få en möjlighet att få en annan effekt av det, eftersom vi snart står inför EG-inträdet och då får en motsvarande storlek på befolkningsunderlaget. Det är framför allt det otillräckliga egenkapitalet hos företagen som gör att de har svårt att utvecklas. De får i och med detta en dålig soliditet, vilket i sin tur innebär att de inte blir kreditvärdiga och inte kan låna pengar. Det som vi tycker var viktigt för denna satsning var snabbhet. Vi tog beslutet i kammaren den 3 juni, och det hela är ju i praktiken i drift sedan början av oktober. Vi fattar i dag det formella sista beslutet vad gäller privatiseringen. Vad som är viktigt i detta sammanhang är ju att få till stånd en mångfald. I ursprungsförslaget, som vi ju ligger bakom, hade vi skrivit detta i singularisform. Vi har haft nöjet och glädjen att under hand delta i arbetet, där man gemensamt kunnat komma fram till att den lösning som nu presenteras är ännu mycket bättre. Det är ett bra exempel på vad som kan göras med gott samarbete. Jag kan intyga att det ligger mycket arbete bakom det här, eftersom jag till stor del har deltagit i detta arbete. För varje fråga som reses uppstår ju omedelbart tio nya. Det ser mycket enkelt ut när det är färdigt, men jag försäkrar att det ligger ett stort arbete där bakom. Det är nu mycket viktigt att hjälpas åt -- och där har regeringen en mycket väsentlig uppgift -- med att verkligen få ut de positiva signalerna om det här till näringslivet, så att näringslivet kan räta på ryggen och få tillbaka litet grand av tilltron till framtiden. Det här är faktiskt en mycket stor satsning, men det är till skillnad från andra satsningar inte något bidragsgivande eller någon regionalpolitisk åtgärd. De här pengarna skall användas på ett effektivt sätt till att verkligen stödja de goda idéerna och de nya produkterna, och det kan leda till framtidens företag som kan ge oss både inkomster och arbete. De positiva signalerna skall inte underskattas. Det är synd att vi bara läser om kris, kris och åter kris i tidningarna. Jag tycker att det är dags även för media att hjälpa till med att föra fram de positiva sakerna. Jag tycker att media borde ha observerat detta mera. TV-kamerorna borde ha snurrat här, och radion borde ha direktsänt debatten. Det här är en stor händelse i svenskt näringsliv. Men jag hoppas att regeringen i stället med sina resurser kan föra ut detta budskap, så att det blir mera spritt än hittills. Med det här får näringslivet faktiskt sitt eget riskkapital. De här pengarna kommer ju ursprungligen från näringslivet, och de sätts nu bokstavligen i händerna på näringslivet för att det skall få den spänst som vi eftersträvar. Det är också viktigt att näringslivet nu tar sitt ansvar. När det här är sjösatt överlämnas det till normala kommersiella krafter, och vi vet att de ibland har sina avigsidor. Men jag är säker på att dessa bolag med sina styrelser, som ju är helt näringslivsrelaterade, känner det här och kommer att visa att det är näringslivet som kan sätta fart på utvecklingen. Det skulle vara en stor besvikelse om det inte utvecklar sig i enlighet med de bakomliggande tankegångarna. Man måste i detta sammanhang konstatera att löntagarfonderna var en felaktig satsning. Vad gjorde man med löntagarfondskapitalet, som egentligen skulle ha gjort samma sak som riskkapitalbolagen nu skall göra, nämligen satsa på näringslivet och utveckla det? Jo, i stället köpte man börsaktier för att på så vis vara med i 80-talets rally och se om man kunde utöka kapitalet. Det var, lindrigt sagt, en fullständig flopp. Men det var en god sak med löntagarfonderna, vars former vi nu har avvecklat men vars positiva del är kvar, nämligen det ansamlade kapitalet, som vi nu kan använda med förnuft, så att det till slut får den effekt på näringlivet som det från början var avsett att ha. Det samlades in under tider med god lönsamhet i näringslivet, och vi kan nu använda det under en tid när det verkligen är dåliga tider för näringslivet. Något annat som måste sägas nu och förhoppningsvis kommer att sägas många gånger framöver är att de här företagen bör ta den möjlighet som de har att gå in och göra räddningar av företag som råkar illa ut på grund av bankernas agerande. Den berömda pendeleffekten har ju ställt till mycket bekymmer även för sunda, annars livskraftiga och långsiktigt riktiga företag genom att helt enkelt rycka undan deras kapitalbas, ofta med tre dagars varsel. De nu aktuella företagen har möjlighet att ställa garantier för att motverka att t.ex. ett bolag med 50 anställda på några veckor blir förstörda, så att arbetslösheten utökas med motsvarande antal personer. Kanske kan bara ett par miljoner få den verksamheten på fötter igen, så att vi kan behålla ett företag i sund utveckling. Det en mycket viktig uppgift, och jag vet att det redan har skett i ett fall. Jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av detta. Vidare är nu det omöjliga faktiskt genomfört. Det sades från början att man inte kunde genomföra denna privatisering, eftersom det var tekniskt ogörligt. Nu har vi sett att det går, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Den resterande tredjedelen av det mjuka kapitalet kommer inom några veckor, och då är kedjan sluten. Jag vill även i detta sammanhang ge en eloge till Näringsdepartementet och dess tjänstemän, som har gjort ett bra arbete i detta sammanhang. Jag är säker på att även den mjuka delen kommer att landa på sätt sätt.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

Herr talman! Det är en stor dag för svenskt näringsliv, den allra största någonsin, sade Jenevall. Ja, det beror kanske på med vilka mått man mäter, herr Jenevall. Detta var ett sätt för honom att revalvera -- märk väl inte devalvera -- sitt och sitt eget partis inflytande på den här frågan. Men det är kanske ännu större än vad jag tidigare har anat. Möjligen kommer den fortsatta debatten att visa det. Herr Jenevall hade velat ha TV och radio osv. här i dag, och detta skulle vara den kanske största dagen någonsin för svenskt näringsliv. Vi får väl se om det är lånta fjädrar eller något realt bakom herr Men, herr talman, jag är skakad. Antingen måste näringsministern säga att Jenevall inte talar sanning eller också kommer jag att aktualisera en KU prövning av det här ärendet. Bo Jenevall sade samma sak två gånger, formulerat på litet olika sätt. Först sade han att det som var viktigt var snabbhet och att detta i praktiken redan är i drift sedan början av oktober. Nu gäller det att ta det formella beslutet. Herr näringsminister! Jag hemställer, jag t.o.m. kräver, att som ledamot av denna kammare få reda på om departementet föregått beslutet i riksdagen. Om ni har gjort det, är det ett allvarligt fel mot gällande grundlagar. Om ni inte har gjort det, talar herr Jenevall inte sanning. I den andra delen av Bo Jenevalls inlägg där den här frågan berördes sade han att de här bolagen, de som ännu inte skall finnas, redan har agerat. Han känner till ett fall där de har gått in för att ställa en garanti. Detta är allvarliga saker, herr näringsminister. Låt mig ställa en hypotetisk fråga till Jenevall. Om inte någon vinstdelningsskatt hade utgått, tror herr Jenevall att landets löntagare då hade fått ta del av de pengarna i form av höjd lön? Och om han tror det, tycker han då att det är riktigt att nu lämna tillbaka pengarna till stora och små företag liksom till banker?

Herr talman! Det är alltid roligt att lyssna på Arne Kjörnsberg. Han är en god debattör, och han är även en stor formalist. Jag tar upp den sista frågan först. Ja, jag tror verkligen att löntagarna hade fått del av detta. Många företag som nu har råkat illa ut hade i stället varit på grön kvist, och det hade säkert skapat fler arbetstillfällen. Vad gäller den andra frågan tycker jag att Arne Kjörnsberg är rent okunnig. De sex riskkapitalbolagen har nämligen funnits länge. De har varit i drift sedan lång tid tillbaka och har varit en juridisk enhet, som har kunnat fatta vilka beslut som helst, oavsett det beslut som vi fattar här i kammaren i dag. Det som de nu kommer att få är helt enkelt en tillkommande, delvis ny ägarkrets. Det har ingenting med deras juridiska möjlighet att arbeta under hela denna tid, varken före eller efter denna satsning. Det var det som jag syftade på. Jag kan också komma tillbaka litet grand till någonting som Arne Kjörnsberg sade förut, nämligen att man skänker bort pengarna. Vi anser tvärtom att företagen nu får tillbaka en del av de pengar som de tidigare orättmätigt har tvingats betala in. Jag tror att jag med detta har besvarat de frågor som jag har fått.

Herr talman! Bo Jenevall tycker att det är roligt att debattera med mig. Tack så mycket. Dessutom tycker herr Jenevall att jag är okunnig. Jag lyssnar bara på vad Jenevall säger. Vi kan läsa det i protokollet sedan, men jag repeterar det, eftersom jag faktiskt noterade nyckelorden. Han sade att det som var viktigt i denna fråga var snabbhet och att de här företagen i praktiken redan var i drift sedan början av oktober. Nu sade Jenevall i det senaste inlägget att de minsann är i drift sedan länge. Hur var det nu: Är de i drift sedan länge tillbaka eller sedan början av oktober? Jenevall har nu en replik kvar och kan lämligen svara på den frågan. Nyckelpunkten här är nämligen om det har begåtts brott mot landets grundlagar eller inte. Jenevall!

Kan Jenevall förresten förklara för mig hur ni skall börsintroducera portföljbolagen? Har ni en förhandlad marknadsekonomisk lösning? Ni måste ju få några företag att sälja sina aktier för att komma upp till de 1 000 aktieägare som krävs för en börsintroducering. Företrädare från Näringsdepartementet sade vid utfrågningen i finansutskottet att den frågan skall lösas. Jag förstod av Bo Jenevalls inlägg att han, eller om det är Ny demokrati, har haft stort inflytande över utformningen av propositionen. Jag har funderat över om Bo Jenevall har haft ett eget rum på Näringsdepartementet under hösten. Men den frågan kanske inte hör hit. Bo Jenevall kanske kan tala om hur Ny demokrati har tänkt sig denna börsintroduktion. Med vilka företag har ni gjort upp om att de skall sälja sina aktier? Eller är det banker ni har gjort upp med? Det vore intressant att få veta det.

Herr talman! Jag besvarar den sista frågan beträffande en eventuell framtida börsintroduktion först. Vi fick en fin föredragning i utskottet av statssekreteraren i Näringsdepartementet, där han mycket tydligt redogjorde för hur och när detta skall ske. Jag tror att vi kan diskutera den frågan vid ett annat tillfälle, så att Arne Kjörnsbergs minne kan friskas upp. Vidare har vi frågan om samarbete med departementet. Jag tillhör den sortens politiker som tror på samarbete. Jag tror inte på konfrontation. Den leder inte någonstans -- möjligen till rubriker i tidningar och till trevliga ordväxlingar i kammaren. Men det är samarbete som leder till resultat, och det tänker jag fortsätta med. Jag vidhåller att Arne Kjörnsberg är mycket formalistisk och dessutom socialist -- vilket ger svar på frågan om skillnader i synsätt. De andra frågorna har jag redan redogjort för tidigare, nämligen att dessa företag är i drift sedan lång tid tillbaka.

Herr talman! Först ber jag att få hälsa Arne Jag är ledsen att han inskränker sig till privatisering av enbart statliga banker. Jag kan försäkra att det finns mer material att arbeta med för att stärka utvecklingskraften i svenskt näringsliv. Herr talman! Jag har under senare tid noterat ganska stora sinnesförändringar när det gäller synen på småföretagen och tillväxtföretagen. Jag uppmärksammade för några veckor sedan att den förre vice statsministern Odd Engström, när han besökte Företagarnas riksorganisations konferens i Kalmar, noterade att småföretagen ställts åt sidan. Det är svagheten i Socialdemokraternas näringspolitik de senaste 20--25 åren. Kvittot för att det fortfarande gäller har Arne Kjörnsberg lämnat här i dag. För mig är det utomordentligt viktigt -- precis som jag har fått höra i de diskussioner jag har haft de senaste dagarna med ett antal av de industrifackliga organisationerna -- att en stor del av tillväxten av nya arbetstillfällen i Sverige under kommande år måste komma från små och medelstora företag. Vi har i dag en situation där småföretagen endast representerar 17 % av sysselsättningen. Siffran ute i övriga Västeuropa ligger två tre gånger högre. Därmed finns betydande förutsättningar för att det skall finnas ett stort expansionsutrymme. Det finns sedan lång tid tillbaka en gammal familjeföretagartradition i min släkt. Vi har varit familjeföretagare i över 150 år. Jag har själv aktivt arbetat som styrelseordförande under ett antal år i ett av våra familjeföretag. Jag har högst påtagligt lärt mig spelets regler. Det finns ett behov av att ha självständighet i förhållande till statsmakten, att kunna rå sig själv och fatta sina egna beslut, att ha fasta spelregler och att satsa på så lågt risktagande som möjligt. Det behövs för att man skall kunna göra offensiva satsningar som skapar utökad välfärd och utveckling av företag. För att kunna klara detta behövs en låg ränta och låg inflation. Det behövs också tillgång till en fungerande riskkapitalmarknad. Denna riskkapitalmarknad har för de små och medelstora företagen i stor utsträckning lyst med sin frånvaro här i Sverige sedan kriget. Det gäller nu att känna stolthet som företagare, att kunna vara stolt över sitt värv, att värderas för det man gör och uppfatta att det är något positivt som görs. Därmed skapas ett klimat för småföretagen där deras verksamhet uppskattas. Vi vill bedriva en offensiv näringspolitik som skall få den industriella basen i Sverige att växa. Men en offensiv näringspolitik måste också vara en politik där man skapar utomordentligt konkurrenskraftiga förutsättningar för svenskt företagande. Det är därför vi säger att industriakuten är stängd. Vi skall inte satsa pengar på företag som saknar förutsättningar för framtiden. Vi måste acceptera strukturomvandlingar i näringslivet. Min gamla arbetsplats Saab-Scania gör neddragningar i personbilstillverkningen, liksom Volvo. Man måste acceptera, att när t.ex. monteringstiden för en vanlig bil sjunker från 110 timmar till 55 timmar, på väg ner till 30 timmar, innebär det att det inte går att sysselsätta lika många i produktionen. Men samtidigt kan fler bilar produceras med hjälp av färre anställda. Det här måste också innebära snabbare produktionscykler. Man måste se till att produkterna förnyas, skapa tillväxt och expansionsmöjligheter, och på det sättet även skapa en rationell produktion. Den här typen av strukturomvandlingar måste accepteras, och man måste t.o.m. hjälpa till att åstadkomma dem. Det gäller samtidigt att inte föröda resurserna genom att satsa på företag med framtiden bakom sig eller genom att göra stora statliga satsningar som senare visar sig inte hålla. I stället skall ett utrymme skapas för att satsa på småoch tillväxtföretag och nyföretagande. Det är det som fler och fler i det svenska samhället, inte minst industrifacken själva, identifierar som en av tillväxtmotorerna i den svenska ekonomin under kommande år. Det här är den mest offensiva näringspolitiken och den som fungerar bäst. Det är det som kallas finanspolitik. Det håller ned kostnadsläget i Sverige och ser till att vi får låga räntor och låg inflation och därmed ett utomordentligt konkurrenskraftigt näringsliv. Vi har under de senaste tolv månaderna fattat beslut, och vi kommer att fatta beslut, om sänkta arbetsgivaravgifter. Vi har fått fram en av Europas absolut mest konkurrenskraftiga bolagsbeskattning. Vi har genomfört avreglering som skärper konkurrenskraften, och vi har fått i gång en produktivitetsutveckling i svenskt näringsliv som ligger klart högre än i andra jämförbara länder. Vi har dessutom, mer eller mindre ofrivilligt, fått betydande förändringar i valutakurserna. Det har gjort att svenskt näringsklimat har blivit utomordentligt konkurrenskraftigt i förhållande till omvärlden. Men därutöver behövs särskilda näringspolitiska åtgärder för att stärka förnyelsen, tillväxten och tron på framtiden i svenskt näringsliv. Det är därför vi gör ansträngningar att öka takten på produktutvecklingen och få en mer industrirelaterad forskning som verkligen kan tas till vara i nya svenska företag och i befintliga företag och som kan leda till sysselsättning och mer utveckling. Det är därför vi jobbar med avreglering, bolagisering och privatisering av statliga företag, dvs. för att stärka konkurrenskraften och utvecklingskraften. Det är därför vi reformerar konkurrenslagstiftningen, och det är därför vi koncentrerar så stor del av våra resurser till små och tillväxtföretag. Den viktigaste drivkraften för en företagare är att förverkliga sin idé. Jag har många exempel på det i min egen släkt. Det är en idé eller en produkt som man bär med sig i huvudet och vill förverkliga i produktionen. En annan viktig drivkraft är att företag måste kunna tjäna pengar och icke enbart komma i händerna på banker och andra fordringsägare. Därför är den viktigaste förutsättningen att små och medelstora tillväxtföretag får ett skatteklimat i Sverige som är konkurrenskraftigt i förhållande till vad som gäller i Europa -- vilket vi nu steg för steg håller på att införa. Små och medelstora företag måste tjäna pengar för att kunna klara investeringar och risktagande. En av bristerna som finns kvar från den gamla tiden i Sverige är att små och medelstora företag har litet eget kapital i förhållande till alla jämförbara länder i Västeuropa. Vi återupprättar näringsklimatet för att företagen skall kunna tjäna pengar. Vi förändrar också lånemöjligheterna. Efter 80-talets kasinoekonomi, med det felaktiga tillvägagångssättet för avreglering, har vi fått ett banksystem som inte fungerar. Vi går nu in och garanterar banksystemet för att skapa förutsättningar för att man ånyo skall kunna komma i gång med mer offensiv utlåning till fungerande projekt och företag. Samtidigt ser vi till att det finns pengar kvar i utvecklingsfonderna, för att även de skall kunna fortsätta att stärka riskkapitalförsörjningen i denna besvärliga lågkonjunktur. Vi inför, förhoppningsvis genom dagens beslut, en svensk riskkapitalmarknad för små och medelstora företag. Det blir kanske en av de största satsningarna i Västeuropa. Beslutet att starta riskkapitalbolag har inte någon särskilt lång historia, De första delarna kom via regeringsförklaringen föregående år. Sedan kom ytterligare delar via motioner i riksdagen och en uppgörelse mellan regeringspartierna och Ny demokrati i finansutskottet under våren. Förslaget har sedan formats under sommaren och hösten i samarbete med flera här närvarande debattörer på den borgerliga sidan -- Bo G Jenevall och Bengt Wittbom. Det har utformats ett förslag som jag tror är utomordentligt konkurrenskraftigt. Vi har tagit till vara erfarenheterna från Sverige och det tidiga 1980-talet. Då hade man svårigheter att hitta placeringar för pengar och startade bl.a. riskkapitalföretag, som bara försökte finna placeringar. Man hade svårt att finna former som gav avkastning, Vi har tagit till oss de erfarenheter som gjorts i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan från denna typ av marknad, erfarenheter av hur man skapar riskkapitalförsörjning som ger tillväxt och utveckling i näringslivet. Vi har gått igenom dem och skapar nu ett system med portföljföretag och fungerande riskkapitalföretag. Vi har valt en lösning med två stora portföljföretag för att skapa pluralism och konkurrens och göra det möjligt att ställa krav. Det skall också finnas möjlighet att jämföra de resultat som uppnås. Vi har gjort detta utifrån de förutsättningar vi har funnit i en lång rad länder, nämligen att om man skall ha fungerande riskkapitalföretag får de inte domineras av ägande banker. Det går inte bra. De gör fel värderingar på riskkapitalmarknaden. Riskkapitalbolagen får inte ägas av stora företag. Det går heller inte bra. De små företagen är då rädda för att man plockar dem på deras goda idéer. Riskkapitalbolagen får heller icke vara regionalpolitiska. De måste ha ett speciellt kunnande. Man skall gifta ihop kunskap och kapital, som är nyckeln till lyckade riskkapitalbolag. Vi har därför placerat ägandet till portföljföretagen i banker och storföretag, för det är de som gör indirekta investeringarna eller investerar i större projekt. Själva riskkapitalföretagen, som jobbar direkt mot småföretagen, ägs däremot av 15 000-- Vi uppnår också målet att det inte blir någon statlig institution. Sådana har inte rätt förmåga till kommunikation med de många små och medelstora företagen. Arne Kjörnsberg kanske har uppmärksammat att de sex gamla, statliga riskkapitalbolagen, som vi nu bygger vidare på, inte lyckades något vidare. Det var inte så många företagare som ville sätta sig i knä på statskassan eller en statlig institution. I stället ser vi till att riskkapitalbolagen blir privatägda, genom att göra en utskiftning av ägandet till de bolag som varit med och betalat in pengar till löntagarfondssystemet. Därmed skapar vi privat ägande, konkurrens och pluralism och tar till vara de goda erfarenheterna från en lång rad länder. Jag kan försäkra, utifrån min tradition och den släkt jag representerar, att vi aldrig någonsin skulle ha satt oss i knä på en statlig institution eller ett statligt bolag. Vi vill göra affärer, vi vill skapa företag, vi vill bygga upp produkter, men det vill vi göra i privat regi, med affärsmässighet och icke via statliga organisationer eller statligt beslutsfattande. Vi kommer att gå vidare. Förutom att vi restaurerar företagens intjänandeförmåga skall vi se till att vi får en bättre fungerande lånemarknad och en fungerande riskkapitalmarknad. Genom dagens förslag gör vi också en satsning på de tidiga utvecklingsföretagen, de som kommer med nya produkter. Vi har lagt fram förslag om en industrioch nyföretagarfond, som skall se till att nya produkter kan tas fram. Statskassan ställer låga avkastningskrav, motsvarande inflationen, för att stimulera förnyelse av produkter och bildande av nya företag. Det är den sista länken i kedjan, som även kan tänkas omfatta delar av den verksamhet som NUTEK håller på med, men som inte direkt skall kallas kommersiell. Vilket förslag står då emot detta? Det är egentligen enbart ett avslagsyrkande. Man tänker inte på småföretagen. Man vet att småföretagen behövs. En trätobroder, som både satt i den socialdemokratiska partistyrelsen och var Metallare, sade till mig: I Metall har vi insett att småföretagen är oerhört viktiga att satsa på. Men som socialdemokrater har vi tyvärr inte kommit lika långt. Dagens beslut gör att vi passerar denna gräns och skapar förutsättningar för tillväxt och förnyelse i näringslivet i stället för att satsa på en industriakut. Vi satsar på investeringar i stället för konsumtion. Vi satsar på att bygga inför framtiden, i stället för på de nog så välbehövliga pensionsfonderna som dock knappast bygger inför framtiden. Herr talman! Jag tycker att Socialdemokraterna står med byxorna nere, utan alternativ för att stärka den del av näringslivet som de flesta är ense om måste växa.

Herr talman! Jag beklagar att herr näringsministern, naturligtvis av utomordentligt viktiga skäl, inte kunde vara i kammaren när debatten började. Om herr näringsministern hade varit det, hade han hört vad jag sagt i sakfrågan. Av formella skäl blir det ett avslagsyrkande. Men vår motion och vårt sätt att sträcka ut handen i finansutskottet -- det senare kan naturligtvis inte näringsministern känna till -- visar att vi var beredda att diskutera. Men vi tycker att det är orättfärdigt att ena dagen kräva stora uppoffringar av Sveriges medborgare och nästa dag -- med samma hand eller med den andra handen, vad vet jag -- ge bort 6 500 miljoner kronor. Det tycker vi är orättfärdigt. Det var intressant att höra näringsministerns skildring av sin egen och sin familjs situation. Dess värre kan jag inte göra detsamma. Min far var murare. Jag kommer från Sjuhäradsbygden. Slarvigt uttryckt kan det sägas att om man inte är född bakom en krokig björkestam, lär man sig ganska snart hur människor tänker och agerar i den bygd som jag kommer ifrån. Den bygden domineras av små och medelstora företag. Dessa företagare säger till mig, precis det näringsministern sade i denna talarstol, nämligen att det viktiga är finanspolitiken och att få ner räntorna och inflationen. Där, herr näringsminister, fick ni gå till oss. Vi ställde upp, eftersom det var viktigt för landet. Det var viktigt för löntagarna, företagarna och för medborgarna i vårt land. Men ni väljer konfrontationens väg. Ni väljer strid i stället för samverkan. Det är detta som vi kritiserar er för. Jag har förstått att industriakuten är stängd. Man skall ju starta eget i stället. Herr näringsministern sade också att detta inte får ägas av banker. Nu råkar det vara så att portföljbolagen till 20--23 % skall ägas av banker. Jag vet att det finns begränsningar i rösträtten. Det finns också begränsningar när det gäller årtalen när man får börja sälja. Men jag tror att det är 20--23 % som skall ägas av banker, så nog kommer de att få ett stort inflytande i portföljbolagen. Oroar det herr näringsministern?

Herr talman! Nej, Arne Kjörnsberg, det oroar mig inte. Vi har valt en konstruktion som skapar rätt förutsättningar. Storföretag och banker skall hålla till i portföljföretagen. De gör indirekta investeringar i riskkapitalbolag eller större projekt och bildar s.k. mellankapital utan säkerhet, något som liknar utvecklingsfondernas lånekapital. Där hör de hemma. De har en kompetens att tillföra. De direkta riskkapitalföretagen, som skall jobba mot de små företagen, är det viktigt att det är små företag som äger. Då får man rätt struktur. Det visar erfarenheterna runt om i världen. Det är litet typiskt för den debatt vi för, att vi inte ser mycket till alternativ från Socialdemokraterna i dessa frågor. Det fanns en hand som plockade litet grand för att möjligen kunna nå någonstans i finansutskottet. Men det ''bidde'' ingenting, inte nu, och det har inte blivit det de senaste 20--25 åren. Det fick vi Odd Engströms egna ord på. Vi måste i stället se till att ta strid i vissa frågor. Det är nödvändigt, inte för att vi vill striden, men vi måste värna om och förnya svenskt näringsliv, stärka den industriella basen och se till att vi får bättre förutsättningar för de mindre och medelstora företagen. Det var bra att Socialdemokraterna var med på uppgörelserna i september om den bästa näringspolitiken, dvs. den generella näringspolitiken via finanspolitiken. Det var bra att de var med och tog ansvar för stora delar av det som de själva varit med om att åstadkomma, nämligen problemen i ekonomin. Vi samverkar gärna med olika partier här i riksdagen för att nå resultat och skapa Europas bästa och mest konkurrenskraftiga näringsklimat. Det behöver vi för att få näringslivet att växa. Sedan måste vi samtidigt se till att vi stärker små och medelstora företag samt tillväxtföretag. Herr talman! Jag är övertygad om att den satsning som vi nu gör i Sverige kommer att betala sig. Jag är övertygad om att fyrdubblingen av det kapital som satsas på den typen av verksamhet är riktig. Det gäller de radikala skatteförändringar som nu sker, de avregleringar som nu sker och stärkandet av den del av näringslivet som nästan alla bedömare anser vara den som måste växa, för att vi skall klara tillväxten av svensk arbetsmarknad i svenskt näringsliv. Jag hoppas att vi även steg för steg får se Arne Kjörnsberg och hans parti på den vägen.

Herr talman! I sitt första inlägg hälsade herr näringsministern mig välkommen i privatiseringsklubben. Låt mig påminna näringsministern om att den är stängd. Det råder ett moratorium för utförsäljande av statliga företag, herr näringsminister. Det ingår i den överenskommelse som vi har gjort för att försvara viktiga intressen i vårt land. Om näringsministern vill kan jag tala om på vilken sida i protokollet det står. Där tog vi vårt ansvar. Det är mer än vad man kan säga att det parti herr näringsministern företräder gjorde förra gången det begav sig. Då skrev partiordföranden i Moderata samlingspartiet, numera även statsminister, att man inte skall stötta en fallande regering. Så var det när herr Westerberg var vanlig menig ledamot av denna kammare, som jag är nu. Då hade ni chansen att göra en insats för fosterlandet, men ni tog strid för stridens egen skull. Det är inte bara banker som skall äga detta. Det är också storföretag. Vi kan ta ett exempel. Kan näringsministern tala om för mig hur mycket ASEA får i aktier i något av dessa portföljbolag? Låt mig sedan komma med en liten kommentar. I en kommentar från den privata sfären sade näringsministern att han och hans familj aldrig skulle sätta sig i statens knä. Nu råkar det vara så att Per Westerberg är en av statens främsta företrädare. Per Westerberg är departementschef på Näringsdepartementet. Om näringsministern skäms så för allt som har med staten att göra, finns det kanske skäl att fundera på vad man skall göra åt det. Det ankommer inte på mig att säga det. Det skulle kunna uppfattas som ett misstroendevotum.

Herr talman! Enligt den diskussion som förs här i kammaren förefaller det som om man behöver småföretagandet som en erfarenhet i blodet för att förstå det. Även om det finns krokiga björkar i södra Älvsborg, i knallebygden, där det finns ett mycket starkt småföretagande, har uppenbarligen inte en del av drivkrafterna smittat av sig. Arne Kjörnsberg tror uppenbarligen fortfarande att småföretagaren gärna sitter i knät på staten, när det gäller finansieringen av bolaget, och att han gärna går till löntagarfonder eller statliga riskkapitalbolag för att få sin finansiering. Jag kan försäkra honom om att de flesta -- den helt dominerande delen -- helst vill stå på egna ben och få finansiering på andra sätt. Man vill klara kontrollen, ha en affärsmässig relation och ha likvärdiga och jämbördiga människor att samarbeta med. Jag har fortfarande inte fått något program från Socialdemokraterna för hur man skall stärka tillväxten och förnyelsen i näringslivet. Jag får fortfarande inga uppgifter på hur det skall gå till, mer än möjligen de förslag som varit ute tidigare, nämligen litet grand inom ROT-sektorn och litet grand av en konferens. Men jag får inte många idéer när det gäller det som många av industrifackens företrädare säger måste växa av sysselsättningsskäl. Det är där de nya arbetstillfällena skall komma. Vi gör nu den förmodligen största satsningen i Västeuropa på riskkapitalförsörjning för små och medelstora företag och tillväxtföretag. Vi gör det därför att vi har sett att den sektorn har varit alldeles för liten i Sverige under en mycket lång följd av år. Den är antagligen bara hälften så stor som i andra jämförbara industrinationer. Det är en sektor som förmodligen har haft Västeuropas hårdaste beskattning. Den har haft ett antal särregler som vi nu steg för steg håller på att rensa upp. Därmed vill vi skapa konkurrenskraftiga förhållanden och en riskkapitalmarknad för den här typen av företag. Det är nödvändigt att göra detta. De skall tillåtas att tjäna pengar. Vi måste ha en lånemarknad som fungerar. Vi måste ha, vilket vi får med detta beslut, en fungerande riskkapitalmarknad. Vi skall också se till att det finns möjligheter att få hjälp och stöd för utveckling av nya banbrytande produkter och nystartning av företag.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka avslag på förslaget att skänka bort 6,5 miljarder av löntagarnas pengar från löntagarfonderna till banker, storföretag och mindre företag. Det är direkt otillständigt och måste avvisas. Sedan är det som vanligt när Per Westerberg talar en fruktansvärd massa munväder om nyföretagande och småföretagande. Det finns seriösa problem med kapitalförsörjningen till företagandet över huvud taget. De är inte längre enbart begränsade till de små och medelstora företagen. Bakgrunden är väl känd. Det svenska banksystemet uppfyller inte den viktiga del av sin verksamhet som går ut på att försörja företagen med riskvilligt kapital. Det är tveksamt om de över huvud taget försörjer dem med kapital om inte riskerna är obefintliga. Detta är ett baksmällefenomen efter bubbelekonomins champagneyra. Sammanbrottet har gjort bankerna skotträdda. De vågar helt enkelt inte låna ut pengar. Här tycker jag att Per Westerberg, som representerar oss som ägare i bank, borde uppmana bankerna att inte vara så rädda och låna ut mer, ta litet risker. Det är egentligen via bankerna som den huvudsakliga kapitalförsörjningen skall komma. Samhället har ett antal kanaler för att försörja företagen med kapital. Vi har NUTEK, utvecklingsfonderna, Industrifonden, riskkapitalbolagen som s och v inrättade, löntagarfonderna, och tidigare fanns det också en investeringsbank. Det är möjligt att jag har missat någonting. Efter regeringsskiftet skapade den nya regeringen -- Per Westerberg var mycket aktiv i detta -- förvirring på kapitalförsörjningens område. Vi har fått ett förlorat år när det gäller försörjning av kapital till små och medelstora företag genom att regeringen i ideologiskt nit har angripit de existerande formerna. Man har ifrågasatt deras verksamhet, och det gäller rakt över. Det gäller utvecklingsfondernas rätt att låna pengar, de instiftade riskkapitalbolagen och Industrifondens verksamhet. Den variant som regeringen nu föreslår, och som föreslås av finansutskottets majoritet, är en konstruktion med två nivåer: portföljförvaltande bolag och direktinvesterande bolag. De skall bli delägare och stå för riskkapital i små och medelstora företag.

Det är inte fråga om nyföretagande, nya projekt och nya idéer. Problemet är de forskningsbaserade företagen, de som har högt kunskapsinnehåll i sin framtida produktion. Den tar lång tid att utveckla, kanske 15, 20 eller 30 år. De kommer då att ge avkastning, och den kommer möjligtvis att ge sysselsättningseffekter. De företagens problem kommer att finnas kvar. Det finns inte i regeringens arsenal ett bra medel för att lösa deras problem. Det har inte visats. Kunskapen och erfarenheten finns i utvecklingsfonderna och i Industrifonden, men de har inte resurserna. Dit borde det tillföras resurser. Det finns en risk med den betoning på små företag, eller storlek över huvud taget, som regeringen gör. Man kommer att missa de större företagens behov av riskvilligt kapital. Det gäller satsningar på större projekt i företag som Saab, Volvo och de stora läkemedelsföretagen, vilket Industrifonden och Investeringsbanken tidigare har arbetat med. De kommer att minska och möjligtvis helt bortfalla i och med Industrifonden får nya instruktioner att ägna sig åt små och medelstora företag. Det man i stället kan föreslå, och som troligtvis behövs, är en investeringsbank som kan arbeta med de riktigt stora företagen. Troligen måste en sådan bank vara samhällsägd, eller annars måste det finnas ett stort samhälleligt inflytande. Jag tror inte att de privata intressena kommer att kunna klara av det, men detta kommer att behövas. När de gäller de kunskapsbaserade företagen måste konstateras att det är dessa som kommer att ge tillväxt. Jag tror att det är en myt att små företag i allmänhet kommer att ge stora sysselsättningseffekter, en långsiktigt tryggad utveckling i den svenska industrin och tillväxt. Det är mycket speciella företag med högt kunskapsinnehåll som behövs och långsiktiga satsningar. För detta måste det finnas en industripolitisk strategi, vilket jag tycker att regeringen saknar. Jag har hävdat detta i tidigare debatter med Per Westerberg. Jag har också sagt att vi i Vänsterpartiet är intresserade av att delta i en förutsättningslös diskussion om hur man skall kunna trygga kapitalförsörjningen. Samhället måste vara aktivt. Men fungerar kapitalförsörjningen av sig själv, skall samhället givetvis dra sig ur och syssla med annat.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att den satsning som vi kommer att fatta beslut om i dag inte i första hand är ägnad för nyföretagande. Ett beslut som rör detta kommer att fattas någon gång i mitten av december. Förslaget ligger för närvarande hos näringsutskottet för bedömning. Det intressanta med detta är att det skapas en kedja från NUTEK, som ju redan finns, den nya inriktningen på Industrifonden till riskkapitalsatsningen. Det tillfredställer hela skalan av nyföretagande, och det leder framför allt till tillväxt. Jag vill framhålla att riskkapitalbolagen främst är inriktade på att skapa tillväxt.

Herr talman! Rolf L Nilson sade att det skulle skapas förvirring när man satsar på små och medelstora företag. Man skulle kunna tro honom om att vara en sann konservativ. Allt var bra som det är, och därför skall man inte göra några förändringar som kunde skapa förvirring. Jag kan försäkra Rolf L Nilson om att det inte är där som skiljelinjen går. Vi vill snarast stärka förutsättningarna för tillväxtkraften i små och medelstora företag. Det är alldeles uppenbart att det inte är någon tillfällighet att vi har hälften så många sysselsatta i mindre och medelstora företag som i jämförbara industriländer. Det är en logisk följd av att man i Sverige inte haft en konkurrenskraftigt klimat för dessa företag, med högre beskattning än i jämförbara länder, sämre förutsättningar att få riskkapital, särregler för fåmansbolag och mycket annat. Det är detta vi nu förändrar. Genom avregleringar och förändringar i skattesituationen skall vi se till att öka konkurrenskraften i hela det svenska näringslivet. Vi vill bedriva en offensiv näringspolitik. Vi skall se till att få den industriella basen i Sverige att växa. Det behövs för att ha råd att upprätthålla den konsumtionsnivå vi i dag har. Vi måste därför se till att vi får ett konkurrenskraftigare klimat än i många andra jämförbara länder. Det är därför som vi har drivit frågan om en sänkning av arbetsgivaravgiften. Det är därför som vi har drivit frågan om en ökat produktivitet. Den stiger i dag snabbare i Sverige än i omvärlden. Det är därför vi nu har fått växelkursjusteringar. Vi skulle hellre ha sett ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften. Det är därför vi har sett till att börja förändra hela riskkapitalförsörjningen på småföretagssidan. Detta sker inte genom att ta bort ett antal saker, vilket Rolf L Nilson försöker antyda, såsom Industrifonden och utvecklingsfondernas lånekapacitet. I stället görs närmast en fyrdubbling av det kapital som kan gå till små tillväxtföretag. Skiljelinjen mellan oss går i den offensiva näringspolitiken. Vi vill stärka den industrirelaterade forskningen, den som kan tas tillvara i ny sysselsättning i svenskt näringsliv. Det sker genom att vi ser till att få konkurrenskraftiga förhållanden för företagen i stället för att gå in med subventioner via någon ny statlig bank med mjuka krediter. Det är en bank som uppenbarligen inte kan agera i privat regi, eftersom Rolf L Nilson menade att den behövde vara statlig. Herr talman! Den politik som Rolf L Nilson och hans socialdemokratiska kolleger har sysslat med under lång tid har misslyckats när det gäller små och medelstora företag. Det har drivit ner andelen sådana företag i Sverige till en av de lägsta i västvärlden. Det har samtidigt skapat en situation där nyföretagandet är dåligt. Det är detta vi nu ändrar på. Jag kan därför förstå att ni kämpar emot. Ni vill naturligtvis ha verksamheten under full statskontroll. Det är dock inte detta som skapar förnyelsen och tillväxten. Var och en som diskuterar dagligen med småföretagare känner drivkrafterna. De vet att det avgörande är viljan att förverkliga sig själva, att kunna förverkliga idéer, att kunna tjäna pengar och att i självständighet kunna driva sitt bolag. Då sätter man sig inte i knät hos statskassan.

Herr talman! Det är länge sedan jag hörde någon slå in så många öppna dörrar som Per Westerberg nu gjorde i sitt anförande. Jag kan hänvisa till protokollen från de tidigare debatter vi har haft. Det framgår där, att på de flesta av de punkter där Per Westerberg sade att skiljelinjen gick, går faktiskt ingen skiljelinje. Kanske talar Per Westerberg oftare med småföretagare än vad jag gör. Det ligger i hans jobb. Men det händer att också jag gör det, och jag delar den beskrivning som Per Westerberg gjorde av småföretagandets villkor. Däremot är det en myt att småförtagarklimatet var extremt dåligt eller ens dåligt under den föregående riksdagsperioden. Det stämmer inte. All statistik talar emot detta. Det förekom ett mycket aktivt småföretagande. Det har Per Westerberg bestyrkt från denna talarstol. Han sade att problemet var att det blir många små företag, men de växer inte --jag tror att jag återger honom helt rätt. Det behövs en investeringsbank, och jag tror det är nödvändigt att samhället tar sitt ansvar för att en sådan bank kommer till stånd. Det är nödvändigt att samhället för ganska lång tid framöver tar ett ansvar för kapitalförsörjningen till de små och medelstora företagen, men framför allt till de nystartade teknikbaserade företagen. Det finns inga privata, snabba lösningar på detta. Allt var inte bra under den tidigare perioden. Jag kritiserade då mycket hårt den socialdemokratiska regeringen för att den drog in utvecklingsfondernas likviditet. Det fanns dåligt med överlikvid på vissa ställen. Men det hade sin förklaring. Man lånade inte när man kunde få bidrag i Norrland. De pengarna hade man kunnat dirigera om. Men som kollektiv behövde utvecklingsfonderna sina pengar. De kunde göra nytta i företagen. Jag var kritisk till att Socialdemokraterna minskade Industrifondens stiftelsekapital när detta behövdes för satsningar på framtidsinriktade projekt. Vi är inom Vänsterpartiet väl medvetna om den stora betydelse som de små företagen har. Vi är väl medvetna om att det behövs en omstrukturering av svensk industri, så att vi blir mindre beroende av de utlandskänsliga och valutakänsliga basindustrier som vi har. Det kräver mycket kapital, och det kräver samhälleligt kapital. Kedjan finns redan, Bo G Jenevall, det är bara det att den inte har varit spänd. Därför krävs förbättringar. Kedjan behöver putsas, och det är mycket möjligt att det saknas en och annan länk. Vi bidrar gärna till att man tillfogar sådana länkar.

Herr talman! Det är möjligt att det finns en kedja. Det är möjligt att Rolf L Nilson, precis som Arne Kjörnsberg, har en mer positiv syn på småföretagandet utan att han ger det vid handen i handling. Det är bara att titta på verkligheten. Har vi i Sverige hälften så många anställda i små och medelstora företag som man har i jämförbara industriländer, då är någonting fel. Jag tror inte att man behöver vara särskilt analytisk för att konstatera det. Vi har försökt ta de framgångsexempel som finns -- Japan -- och lära av erfarenheterna där när vi har konstruerat det här förslaget med portfölj och riskkapitalföretag. Jag tror att vi har alla förutsättningar att lyckas. Erfarenheten och verkligheten brukar vara väldigt goda exempel.

Herr talman! Problemet är väl att kedjan inte har funnits förut. Länkarna har funnits, men det har inte varit en kedja. Det skulle jag vilja beteckna som skillnaden i de nya förslagen. Att ta ytterligare kapital från Utvecklingsfonderna, som är under diskussion, måste vara helt rätt. Nu ligger kapitalet fördelat geografiskt, och det används på lindrigt sagt väldigt olika sätt. På många håll används det inte alls, utan det står på bankräkningar, och den enda inkomst det ger är ränta på kapital. Att i stället ta kapitalet och föra upp det i den nya Industrifonden gör att samtliga utvecklingsfonder får tillgång till ett betydligt större kapital. Det är nu deras kompetens och kunnande som blir utslagsgivande för vilken kapitalvolym de får tillgång till. Med andra ord: Det blir de som är duktiga som får ökade resurser, och de som är mindre duktiga får naturligtvis mindre. Jag tycker att det är viktigt att påpeka. Detta är ju det beslut som vi skall fatta här i kammaren om några veckor.

Herr talman!

Jag har redan i flera inlägg påpekat vad det är som jag i detta sammanhang vänder mig emot, men eftersom näringsministern av andra skäl inte har haft möjlighet att delta i den här debatten från början, skall jag upprepa det. Jag tycker att det är orättfärdigt, att samtidigt som vi kräver stora uppoffringar av landets medborgare, så delar ni ut 6 500 miljoner kronor. Det är det jag vänder mig emot. Det är det vi tycker är orättfärdigt. Sedan vill jag ge herr näringsministern en chans att ändra ett tidigare inlägg. Jag tror att det är viktigt för vårt land och för vårt lands ekonomi att näringsministern gör det. Jag antecknade tidigare under debatten: ''Avslöjandets dag''. Först var nämligen Bo G Jenevall uppe i talarstolen och talade om att man hade gått före riksdagsbehandlingen, och sedan sade näringsministern: Nu när vi mer eller mindre frivilligt har fått skriva ner kronan... Jag tror att det vore av värde för vårt land och för vårt lands ekonomi om näringsministern kunde utveckla det han sade och -- som jag hoppas -- ta avstånd från att det skedde frivilligt.

Herr talman! Det har, Bo G Jenevall, saknats vissa beståndsdelar, t.ex. bra lån till nyföretagande, men jag hoppas att den föreslagna typen av EKH-lån kommer att avhjälpa den bristen. Per Westerberg brukar säga att det i Sverige finns 17 % anställda i små företag men att det i andra länder i Europa är betydligt fler. Jag har aldrig riktigt förstått om detta är något bra eller något dåligt i sig. Det är en sorts siffermagi som jag inte riktigt begriper mig på. Jag tror att det hänger samman med att man, beroende på naturliga förutsättningar, historiska förutsättningar, osv., har olika industritraditioner i olika länder. Sådana siffror är därför inte speciellt meningsfulla att använda sig av. Det som man bör konstatera och ta på allvar är att vi måste ställa om svenskt näringsliv och att samhället måste bidra när det privata kapitalet inte klarar av det, vilket man uppenbarligen inte gör under de kommande fem kanske tio åren. Jag menar att det är ett politiskt ansvar att skapa sådana förutsättningar att det kan ske, men man tar inte det ansvaret om man i ideologisk nit privatiserar och arbetar med huvudinriktningen sänkta skatter, utan det krävs en industripolitisk strategi, att man vill någonting med politikens innehåll. I det sammanhanget kan jag konstatera -- jag får kvittera näringsministerns artighet -- att det är näringsministern som är konservativ. Han är väl snart den enda näringsministern i världen som inte vill driva någon industripolitik. Förvirringen, hävdar jag, finns. Den finns ute i Westerberg tillträdde och höll sitt jungfrutal som minister. Den skapades med den första proposition som lades fram, i vilken man sade att man skulle ta bort möjligheterna för Utvecklingsfonderna att låna ut pengar. Regeringen har backat på den punkten, och det tycker jag är bra. Men visst skapades det en förvirring, som fortfarande består. Jag är orolig för att den speciella kompetens som finns i Utvecklingsfonderna och i Industrifonden inte kommer att utnyttjas fullt ut med de modeller som regeringen föreslår. När det, som Arne Kjörnsberg säger, finns riskkapitalbolag med ett par miljarder i riskvilligt kapital och detta inte utnyttjas, då borde man ställa sig frågan: Är behovet av riskkapital i form av ägande så stort att det är motiverat att ge bort 6,5 miljarder till sådana bolag?

Herr talman! Vad jag sade, Arne Kjörnsberg, var att det var mer eller mindre ofrivilligt som vi fick lov att skriva ner kronan. Har det uppfattats som ''mer eller mindre frivilligt'', utan o:et, så beklagar jag. En näringsminister bedriver inte industripolitik, utan näringspolitik, och det av förklarliga skäl. Vi bedriver en offensiv näringspolitik, och vi menar att det centrala i finanspolitiken är att den skapar låga kostnader och en hög grad av konkurrenskraft. Sedan gör vi särskilda insatser bl.a. för förnyelsen av näringslivet och forskningen. Jag hoppas att de inlägg vi har hört från Rolf L Nilson, Arne Kjörnsberg m.fl. betyder att vi framdeles kommer att få se mer offensiva småföretagarinsatser från dessa partier. Det tror jag vore välgörande för svenskt näringsliv.

Herr talman! Mer offensiva än vad, herr Westerberg? Vi inser vidden och är beredda att ställa upp. Det har vi visat i handling. När det gäller frågor som är viktiga för vårt land och vårt lands medborgare har vårt parti tagit ett större ansvar än något annat parti i oppositionsställning gjort i fredstid under den tid vi har haft demokrati här i landet. Det hävdar jag, och jag är säker på att herr Westerberg håller med mig om det. Jag vet att statsministern gör det. Men, herr Westerberg, man kan inte smeka med ena handen och knocka med den andra. Man kan inte förvänta sig att man skall kunna stå här i talarstolen, som herr Westerberg gör, och tala om privatisering som om ingenting har hänt. Det finns faktiskt en överenskommelse mellan regeringen och det socialdemokratiska partiet som innebär att näringsministern är satt under förmyndare när det gäller det fortsatta privatiseringsarbetet av statliga företag och verk. Jag tror att det är viktigt för atmosfären i det fortsatta viktiga arbete som vi har att utföra att näringsministern inser detta och i handling och ord visar att han insett det. Annars blir påfrestningarna så stora att vi kanske inte orkar med detta från någotdera hållet. Jag har inga krav på att näringsministern skall ställa sig här och erkänna detta, men om näringsministern tar det till sig i sitt hjärta skulle jag vara nöjd -- inte för egen del, utan för vårt lands.

Herr talman! Även om vi nu börjar komma utanför betänkandet måste jag klart få markera att det Arne Kjörnsberg säger är fel i sak. Det finns ett skrivet protokoll mellan oss och Arne Kjörnsbergs partibröder om vad som gäller. Det är fråga om ett moratorium, beroende på marknadssituationen på riskkapitalmarknaderna, men det finns möjligheter under mellanperioden att vidta åtgärder, inte minst strukturaffärer. Det är därför det litet längre ned i samma protokoll står att det skall föregås av samråd. Protokollet gäller helt klart.

Herr talman! Visst är det så, näringsministern. Men låt oss var och en på sitt håll fundera på vad som ligger i ordet samråd. Jag tror att det vore bra för det fortsatta arbetet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas skattelättnader vid utskiftningen av aktier i riskkapitalbolag, m.m. Vad vi socialdemokrater vänder oss emot är ju känt, nämligen slakten av löntagarfonderna. Vi kan inte heller godta att man vid skiftningen av dessa ger skattelättnader som man i detta betänkande planerar att genomföra. Herr talman! Mitt anförande skall inte bli långt, eftersom Arne Kjörnsberg tog upp det mest väsentliga i den föregående debatten. Men jag vill ställa följande frågor till herr Staaf: Hur behandlas framtida ägarskiftningar skattemässigt, när det som i det här fallet rör sig om icke kontanta medel? Vad är skälen till denna särbehandling? Är regeringens partier rädda för att intresseanmälningar uteblir om man inte förutom gåva får en skattemässig fördel? Herr talman! Vara hur det månde med svaren på frågorna, men jag konstaterar att slakten på löntagarfonderna och dess följdbeslut är att betrakta som ideologiskt rituell. Medel som genom idogt arbete byggts upp av Sveriges löntagare delas nu ut som om de var värdelösa papper. Ett sådant handlande kommer för all framtid att sakna respekt från löntagarnas sida. Måtte riksdagen med förnuft förpassa förslaget dit där det hör hemma. Jag yrkar bifall till motionen och avslag på hemställan i betänkandet i denna del.

Herr talman! Jag kan instämma i vad som sagts av Vänsterpartiet genom Rolf L Nilson och av socialdemokraterna i den föregående debatten om finansutskottets betänkande. Jag vill passa på att ge en kort kommentar till näringsministern som finns kvar i kammaren. Han sade att Vänsterpartiet i ord talar för att hjälpa småföretagare, men inte gör något i handling. Jag vill erinra om att jag, som skattepolitiker, och mitt parti har tagit initiativ och ställt yrkanden för att förbättra förhållandena när det gäller exempelvis beskattning och arbetande kapital för småföretagare. Det vet jag att näringsministerns partiledare vet om. Statsrådet borde också känna till det. Vi har vidtagit konkreta åtgärder för att hjälpa småföretagare. Däremot tycker vi inte att det är rimligt att nu föra över 5,6 miljarder till storföretag, banker och ett och annat småföretag. Det är inte rimligt när vi redan har tagit på oss så stora utgifter i bankstöd. Det är inte rimligt med tanke på budgetunderskotten. Det är inte rimligt med tanke på de brister som finns i pensionssystemen. ATP systemet ger ingen vinst; inbetalningarna täcker inte utbetalningarna. Det är rimligare att föra detta kapital till pensionssystemen. Det är riktigt att man behöver förstärka riskkapitalförsörjningen. Men det är inte säkert att huvuddelen av dessa medel kommer att gå till att nystarta företag. Troligtvis kommer man att stärka befintliga företag. Men det borde ske genom ett mer traditionellt kreditväsensystem. Parantetiskt vill jag säga: Häromveckan röstade vi riksdagsledamöter, socialdemokrater, vänsterpartister och nydemokrater, fram ett förslag för att gynna svensk småföretagsamhet. Det gällde en utsatt och hotad näring här i Stockholm, nämligen taxinäringen, som bad om litet mer lag och rättvisa, för att få rimliga konkurrensvillkor. Det görs alltså en del här i kammaren, tyvärr görs det mindre på annat håll. Skatteutskottets betänkande borde naturligtvis avslås på samma sätt som finansutskottets betänkande borde avslås. Om finansutskottets betänkande antas, kan man i och för sig tycka att det är rimligt att det följs upp. Det är i princip rimligt, men i det här betänkandet finns det några felaktigheter -- ett slags grädde på moset. Man får ytterligare några fördelar. Först får man presenter, sedan får man litet skattelättnader, för att få hjälp med att ta emot presenterna. Då börjar det bli ''en bro'' för mycket. Därför yrkar vi i Vänsterpartiet avslag på utskottets hemställan och ställer oss bakom den socialdemokratiska reservationen.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

Jag hänvisar till texten i betänkandet, sid. 9: ''Den överlåtelse av aktier i portföljförvaltningsbolag och riskkapitalbolag som skall genomföras är en unik åtgärd som ett led i avvecklingen av löntagarfonderna.'' Det är alltså därför man kan göra så här. Det är inte fråga om att frånhända sig skatt på dessa pengar. Vid en framtida försäljning kommer ju pengarna att beskattas. Det är alltså fråga om en uppskjuten beskattning. När det gäller intresseanmälningarna tror jag inte -- utan att riktigt kunna svara -- att det finns någon risk. Det finns däremot intresse i näringslivet att få riskkapital.

Herr talman! Skatternas grundläggande uppgift är helt enkelt att ge inkomster, så är det även med tobaksskatten. När det gäller tobaksskatten tillkommer en annan sak som man kan säga genom att citera ur Tjechovs pjäs om tobakens skadeverkningar: Skatter kan också ha som syfte att dämpa konsumtion av något. Det här är två orsaker till att tobaksskatten bör vara hög, och vi i Vänsterpartiet kan även tänka oss att höja den. Det finns stora underskott i statens finanser, och det här är skatt på en produkt som ger så att säga dubbla effekter med tanke på om konsumtionen dämpas. Man kan få inkomster genom skattehöjningen, men om konsumtionen går ned får man intäkter genom att tobakens skadeverkningar minskar. Hur det än går så vinner man på en skattehöjning. När det här förslaget kommer från ett finansdepartement med en skatteminister som står för skattesänkningar så är det ju dramatiska skattehöjningar som förespråkas. I utskottets betänkande står det att förslaget ingår i en stor helhet, en helhet som var till för att trygga den svenska kronan, värdet på fast valutakurs. I det läget var det värt med extraordinära åtgärder för vissa. Nu har läget helt förändrats, så en ny funderare borde vara möjlig. Det kan gälla skatt på tobak och naturligtvis skatt på bensin. När det här beslutet fattades i skatteutskottet kunde ingen där veta att läget så dramatiskt skulle förändras -- med en flytande valuta, en devalvering. Låt oss emellertid utgå från de fakta som skatteutskottet hade att hantera. I propositionen föreslås att skatten på cigaretter höjs med 19 öre per styck och att skatten på övriga varor höjs i motsvarande mån. Det blir 39 % skattehöjning på cigaretter. Vad blir då ''motsvarande mån'' för övriga tobaksvaror, exempelvis röktobak, som används när man rullar cigaretter eller stoppar pipa? I den här politiska världen är ''motsvarande mån'' 110 %. Vilken semantisk skillnad, kan många tycka, att 39 % i motsvarande mån är 110 % på annan tobak. Det är ett egenartat sätt att förhålla sig till begreppet motsvarande mån. Gör det nu så mycket, om man höjer skatten? Det kan göra en del. Tobaksbolaget har skrivit till skatteutskottet att det kan innebära att produktionsmönstren förändras. Konsumtionen av vissa produkter kan exempelvis gå ner, om skatten höjs med 110 %. Det kan gälla piptobak och även andra former av tobak. Produktionen i vissa av Tobaksbolagets anläggningar kan då hotas, som i Arvika, Härnösand och eventuellt även i Malmö. I nuvarande läge, med en arbetslöshet som är dramatiskt hög, har vi inte råd att minska någon produktion. Vi har inte råd att stänga några fabriker bara för att få en övergång från piptobak till cigaretter -- det vore fel. Nya konsumtionsmönster skulle inte innebära någon förbättrad folkhälsa, men en del arbetstillfällen skulle kunna gå förlorade. Vi i Vänsterpartiet har uttryckt oss oerhört mjukt. Vi lade inte fram någon motion där vi krävde en exakt ändring. Vi ville öppna för möjligheten att bereda frågan på annat sätt, därför skrev vi på ett formellt sätt; riksdagen borde ge regeringen till känna att den skall se över hur skattehöjningen fördelades. Skatteutskottet gick oss i viss mån till mötes och gjorde det som vi hade hoppats på. Man kallade till sig Tobaksbolaget, man kallade till sig Finansdepartementet, och man prövade frågan. Det finns en gammal ironisk dikt där det berättas om kungar, ämbetsmän eller politiker som hade stämplat: Tagit del av, men ej förstått. Så gjorde inte skatteutskottet. Skatteutskottet använde i stället en stämpel med texten: Tagit del av. Förstått. Bryr sig inte om. Jag tycker det är synd, därför att det här hade gått att justera. I stället för att höja skatten på cigaretter med 19 öre kunde man ha höjt den med 20 öre, en mycket enkel åtgärd. Man hade då inte behövt höja skatten på de här andra tobaksprodukterna så kraftfullt, och ändå hade man fått in samma teoretiska skatteintäkt. Ett öre mer -- från 19 till 20 öre -- hade inte gjort så stor skillnad på priset för cigaretterna, men det hade kanske tryggat jobben på två fabriker, nämligen fabrikerna i Arvika och Jag säger inte att dessa fabriker måste läggas ned. De kanske klarar sig, men det är dumt att chansa när det gäller sysselsättningen på så utsatta orter som Arvika. Det är dumt att hota med att Härnösand kan tappa ytterligare arbetstillfällen. Därför borde kammaren i detta läge bifalla Vänsterpartiets yrkande, som är mycket modest, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över detta och pröva om det går att undvika ej avsedda effekter. Jag förstår att det inte är majoritetens avsikt att hota några fabriker med stängning. Någon kanske undrar om man verkligen kan höja skatten med ytterligare 1 öre. Jag skall ta en anekdotisk paradox. Efter denna kraftfulla skattehöjning kommer Sveriges beskattning av cigaretter fortfarande att ligga under EG:s minimiskatt för cigaretter. Det är en paradox. Man kan beskylla EG för att hota med att vi skall tvingas sänka vissa skatter, men om EG-vännerna här i kammaren vore så EG-vänliga och följde EG:s alla direktiv som de är i andra fall, skulle de vara tvungna att höja tobaksskatten i Sverige. Det sägs att skatten skall vara minst 57 % av produktens pris inkl. skatt i handeln, och då skulle vi tvingas höja den med 1 eller 2 öre. I det här fallet skulle alltså skatten på cigaretter, för att dämpa skattehöjningen på andra tobaksslag, vara en EG anpassning som vi från Vänsterpartiets sida för en gångs skull kunde tillstyrka. Herr talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet, där vi yrkar bifall till utskottets hemställan med den ändring som följer av bifall till

Herr talman! Låt mig citera något från utskottets betänkande. Den skattehöjning som det är tal om beror på en ''överenskommelse som har träffats mellan regeringen och Socialdemokraterna om den ekonomiska politiken och som redovisas i proposition 1992/93:50''. Den innebär bl.a. att tobaksskatten skall höjas. I enlighet med överenskommelsen föreslås också att ''skatten på cigarretter, cigarrer och cigariller höjs med 19 öre per styck. Även för övriga tobaksvaror föreslås en skattehöjning.'' Denna skattehöjning beräknas ge ca 1,9 miljarder i inkomstförstärkning. Lars Bäckström har i meningsyttringen och även i sitt anförande här uttryckt oro för att skatten skall förändra konsumtionsmönstret. Om jag har fattat syftet med tobaksskatten rätt, har den två syften, nämligen dels intäkter till staten, dels att hålla konsumtionen nere. Det kan man göra, därför att tobaken anses orsaka en stor del av cancerfallen och hjärtinfarkterna. Utskottet anser däremot att regeringens förslag inte torde medföra någon nämnvärd konsumtionsförskjutning mellan olika tobaksprodukter, som Lars Bäckström var orolig för. Det står på s. 7 i betänkandet. Lars Bäckström kritiserar konstruktionen och ironiserar litet över uttrycket ''i motsvarande mån''. Låt oss då titta på s. 2 och 3 i betänkandet, där lagförslaget finns. Det kanske kan förklara vad som menas med en höjning ''i motsvarande mån''. Där framgår att höjningen av skatten på cigarrer, cigariller och cigaretter är 19 öre per styck. Eftersom de har olika tyngd och olika mängd tobak blir skattehöjningen i procent räknat större för lättare rökverk än för tyngre. För en cigarill i grupp 100 %.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

Herr talman! Förvisso bör tobaksbruket dämpas, och vi bör använda skatteinstrumentet för det -- det är helt riktigt. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att momsen inte bör höjas, som resten av kammaren vill. Vi säger att momsen inte skall vara 25 % nästa år, utan, 22--23 %. Det skulle stimulera konsumtion och efterfrågan i Sverige. Vi säger också att tobaksskatten bör höjas med 5 % för att kompensera momssänkningen -- annars skulle tobaken bli billigare. Så ser vi det. Vad vi talar om är inte att vi vill ha generellt låga tobaksskatter, utan vi menar bara att man kan höja skatten något mer på cigaretter och inte så mycket på vissa andra tobaksslag. Det är det som är vår utgångspunkt. Man kan förvisso citera utskottet, och det står i utskottsmajoritetens text att skattehöjningen på cigaretter blir 34--39 % men för andra tobaksslag 110 %. Det är inte ''i motsvarande mån''. Vad blir det på prissidan? Jo, man kan tänka sig 23 % i prishöjning för cigaretterna men för vissa andra tobaksslag 45--50 %. Det är det som vi tycker är fel. Harry Staaf säger att utskottet har gjort den bedömningen. Jag är inte expert på tobakskonsumtionen och kan inte säga hur den kommer att fördelas, men jag tror att Tobaksbolaget är duktigast på att bedöma det. Härnösand kan hotas. Jag erkänner att jag inte är kompetent att göra bättre bedömningar än Tobaksbolaget av deras verksamhet, men jag tror inte heller att någon annan i utskottet har större kompetens. För en gångs skull kan jag säga: Lyssna på verkligheten, även om det råkar vara ett företag som säger någonting! De har ofta -- inte alltid -- rätt när de analyserar sin situation. I detta fall tror jag att de har en poäng i vad de säger. Det är synd att man inte har kunnat gå oss till mötes. Vad beror det på? Jo, det beror troligtvis på att det är en liten del i ett stort, med möda hopskruvat, komplex. Då vågar man inte ändra någonting. Det är som när man bygger korthus; rör man ett enda kort riskerar allt att störta samman. Då får verkligheten stå sitt kast. Då kan man ta en chans med 200--300 jobb i Arvika. Men det kan vara en dödsstöt för sysselsättningen i den regionen. Jag kommer från Uddevalla, och vi har fått vår dom genom Volvo och kämpar mot. Sverige har inte råd med att flera orter tappar jobb, med stora industrinedläggelser, därför att vissa har byggt korthus på nätterna och man sedan inte vågar ändra någonting. Det är det som jag kritiserar Harry Staaf och utskottsmajoriteten för.

Herr talman! Man kan naturligtvis alltid ha farhågor för att saker och ting kan hända. De enheter som Lars Bäckström talar om är relativt små, och ur den synvinkeln kanske de är mer känsliga för en minskad konsumtion. Man kan också väga in andra apekter när man bedömer det här. Om vi tittar på prisrelationen i fråga om Blend, små cigaretter i grupp I, ser vi att ett paket i dag kostar mellan 19 och 22 kr. Där är prishöjningen 23 %. Bellman Siesta kostar i dag 19 kronor. Prishöjningen på den väntas bli ungefär 16 %. Det är en produkt som -- om jag inte minns alldeles fel -- kommer från någon av de fabriker som Lars Bäckström talade om. Jag försökte förklara för Lars Bäckström att det är ungefär samma höjning på pip och rulltobak som på cigariller, om man ser till tobaksmängden. I dag är prisrelationen när det gäller innehållet i ett paket Blend och innehållet i ett paket pip och rulltobak ungefär 1,0:0,5 till piptobakens fördel. Efter skattehöjningen kommer den att vara ungefär Jag tror alltså inte att förslaget kommer att få de konsekvenser som Lars Bäckström har påstått. Blir det några konsekvenser beror det på den totala konsumtionsminskningen, och den torde vara till fördel för samhället.

Herr talman! Jag har respekt för att Harry Staaf inte tror att det blir några förändringar. Tobaksbolaget tror att det blir det. Jag tror mer på Tobaksbolaget än på Harry Staaf när det gäller att bedöma tobakskonsumtionen. Det tycker jag att flera här i kammaren borde göra. Sedan kan vi nog vara eniga om att höja skatterna på tobak. Men just nu är varje jobb värt att spara, t.o.m. för dem som har byggt korthus. Vad vi har begärt är att man skall se över den här frågan. Det vore synd om kammaren inte tog den begäran ad notam.

Herr talman! Jag tror att Lars Bäckström har fattat saken rätt. När det gäller tobak och liknande produkter är Tobaksbolaget vida överlägset mig i kunskapshänseende. Däremot var jag med och lyssnade när Tobaksbolagets representant talade i utskottet, och jag kunde inte finna att han kom med sådana kategoriska påståenden som Lars Bäckström här framför.

Herr talman! Den meningsyttring från Vänsterpartiet som i dag ligger på riksdagens bord kan karakteriseras som en följetong. Vi har länge propagerat för en vetenskaplig grundkurs som skulle kunna ingå i en akademisk grundexamen. En sådan grundkurs skulle bredda studenternas kritiska perspektiv på utbildningen och uppmuntra till tvärvetenskaplighet. Ett hinder för en sådan här utbildning som ofta påtalas är den ökade skuldsättning som skulle drabba den enskilde studenten. För att minimera detta problem vill vi att de studieskulder som uppstår till följd av en vetenskaplig grundkurs skall få avskrivas efter genomgången examen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till

Herr talman! Vi alla är nog medvetna om att den ärftliga monarki som finns kvar i Sverige strider mot de demokratiska grundvärderingarna om att hela folket i fria val skall utse sina företrädare. Några har kanske inte tagit vår motion om en översyn av de här förhållandena på allvar. Men jag uppfattar den nog som allvarligt menad. Egentligen är det vänsterns gamla republikmotion som återupprepas. Motionärerna tycker kanske att det i dessa EG tider är viktigt att fundera över hur vi skall bevara delar av vårt svenska kulturarv, samtidigt som tillsättandet av statschef demokratiseras. För att undvika missförstånd vill jag säga att det här inte är den mest avgörande frågan för vår demokrati. Men den har betydelse för värderingarna i samhället. Vad monarken betyder, tycker och tänker kan ha relevans även i vår tid. Vår förra kungs intresse för arkeologi och kulturhistoria exempelvis var positivt för det folkliga intresset för sådana problem. För egen del hade jag möjlighet att träffa kungen och lyssna till hans anföranden i dessa frågor. Jag vill inte beskylla vår nuvarande kung för att medvetet driva en viss politisk linje. Tyvärr finns det en rad exempel på att han tycks ha låtit sig utnyttjas av andra som velat ha honom som språkrör för vissa politiska värderingar. Vi kommer ihåg riksmötets öppnande 1991, då kungens tal innehöll vändningar om nödvändiga val när det gäller att stödja antingen grannar eller också främlingar. Det föranledde en viss diskusssion. I Exportrådets årsrapport från 1991, där kungen har skrivit företalet, sägs det att 1991 var ett svårt år, men vi ser förtroendefullt framåt. I allt väsentligt uttrycks genomgående borgerliga värderingar. Där står att svenskar ogillar muslimer och att det privata näringslivet blomstrar efter den borgerliga valsegern. En utlandskorrespondent skriver också att det socialdemokratiska regerandet är slut och att Olof Palme är begravd även politiskt. Jag påstår naturligtvis inte att kungen genom sitt förord skulle ha godkänt innehållet i denna årsskrift. Men jag är övertygad om att förordet i utlandet stärker skriftens karaktär av en officiell beskrivning. Ett annat exempel är när Naturskyddsföreningen vid konferensen i Rio i somras diskuterade den svenska skogspolitiken. Man hävdade bl.a. att det storskaliga skogsbruket utarmade den biologiska mångfalden. Kungens kommentar och yttrande väckte en viss förvåning. Naturskyddsföreningen uppfattade det som att yttrandet måste bygga på missförstånd och okunskap. I motiven till regeringsformen vid författningsrevisionen 1974 framhölls att statschefens hela agerande inför offentligheten måste präglas av hans roll att företräda nationen som helhet. Hans sätt att utöva representation inom landet och i förhållande till andra stater får inte vara sådant att det tyder på motsatsförhållanden eller spänningar mellan statschefen och det politiskt ansvariga organet. Jag tycker att vi kan konstatera att det ibland finns anledning att känna spänning mellan våra värderingar och de värderingar som kungen har gett uttryck för. Det är enligt min mening en grundläggande demokratisk fri och rättighet att få uttala sin mening utan att ständigt behöva nagelfaras för att ens åsikter inte skall strida mot andras. Det är just därför som systemet med ärftlig monarki strider mot grundläggande demokratiska fri och rättigheter. Det känns inte rätt att uppfostra ett barn, vars läggning och intressen kanske gör honom eller henne lämpad till något helt annat, till en monark höjd över det politiska stridsvimlet, utan möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter. Om vi hade ett valt statsöverhuvud skulle dessa problem minska betydligt. De nu aktuella exemplen visar också hur boulevardpressen grovt kan exploatera ett helt kungahus mest intima liv, och bli ganska brutala i sina metoder. De flesta kändisar har trots allt valt sitt kändisskap och kan ganska lätt försvinna från offentligheten. Men kungahus är ganska hårt bundna till sina roller hela livet och har svårt att dra sig ur dessa förhållanden. Hur mycket vi än vattnar ur kungahuset kommer vi inte ifrån att monarkin är en kvarleva från tiden före det demokratiska genombrottet. Systemet strider mot den demokratiska grundvärdering som säger att hela folket i fria val skall utse sina företrädare. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till min meningsyttring till konstitutionsutskottets betänkande, mom. 1. Frågan om invandrares rösträtt har vi många gånger tagit upp. Hundratusentals människor lever, arbetar och betalar skatt i Sverige sedan lång tid. De har rösträtt i kommunala val, men inte i riksdagsval. En stor del av dessa människor tillhör i praktiken den svenska arbetarklassen. Egentligen kan vi inte säga att vi har allmän och lika rösträtt för alla som sedan länge lever och verkar i vårt land. Jag vill därmed yrka bifall till meningsyttringen avseende mom. 8. Vi har också en utredning som nu sitter och funderar på hur folkomröstningen om EG medlemskapet skall genomföras. Det finns en oro för att denna folkomröstning inte skall bli avgörande för frågans utgång. Därför tror jag att det vore bra om riksdagen slog fast att omröstningen skall vara avgörande, att alternativen skall vara ja eller nej och att folkomröstningen skall hållas skild från ordinarie valdag. Jag har emellertid en viss förståelse för att utskottet inte ännu vill föregripa den pågående utredningen. Det är emellertid viktigt att andra partier snarast möjligt ger sin ståndpunkt till känna i denna fråga.

Herr talman! För närvarande arbetar tre stycken utredningar på det författningspolitiska fältet. Det är Olof Ruins utredning, som skall se över i vilken utsträckning vi behöver ändra grundlagen inför ett svenskt inträde i EG. Det är också den s.k. personvalskommittén, som arbetar med frågan om hur vi skall kunna förstärka personvalet i Sverige. Den tredje kommittén arbetar med fri och rättigheter för att se över hur vi i olika sammanhang skall kunna förstärka dem. Dessutom, herr talman, pågår för närvarande samtal mellan de olika partierna om författningsfrågorna. Av detta drar jag slutsatsen att tidpunkten inte är den bäst lämpade att dra i gång en stor författningsdebatt, trots att många väsentliga frågor berörs i detta betänkande. Jag nöjer mig därför med att kommentera några punkter. Jag kan inte underlåta att till Bengt Hurtig säga att vi vet att en överväldigande majoritet i Sverige vill ha monarki. Jag förutsätter att Bengt Hurtig som nybliven demokrat, för det får jag väl anta att han är när han har släppt k:et i partibeteckningen, inte kan tänka sig någonting annat än monarki, eftersom det är vad majoriteten vill ha. Men han vill inte ha en ärftlig monarki. Då blir min alldeles logiska slutsats: Är det en valmonarki som han är ute efter? Skall vi gå tillbaka till medeltiden och välja kungarna fortsättningsvis? Jag tror inte det skulle gå att samla någon majoritet kring det heller. Beträffande de andra frågorna som tas upp vill jag säga att jag principiellt är anhängare av ett utvidgat folkomröstningsinstitut. Men det har naturligtvis sina nackdelar också, jag skall medge det. På 50 talet hade man hunnit så långt att man antagit ett vilande grundlagsbeslut som i stort sett skulle kopiera den danska modellen. Dock är det kanske för tidigt att ta ut en sådan fråga som folkomröstningsinstitutet när det är så många andra författningsfrågor som diskuteras. Det får lösas i ett senare sammanhang. Färre ledamöter i denna kammare -- ja. Men då får vi vara införstådda med att vissa partier inte blir representerade i stora delar av landet och även att färre mandat faller på glesbygden. Det är heller inte en sak som är löst i en handvändning. En verkligt positiv sak i detta betänkande är förslaget att riksdagen nu som vilande skall anta ett grundlagsförslag, nämligen fastslåendet av utlandssvenskarnas rösträtt. Det skall räcka med att antingen bo i landet eller att ha varit bosatt någon gång. Det är ett stort fall framåt för detta rättvisekrav, som har funnits så länge och som har utretts så länge. Det var ett nöje att vi i det här hänseendet kunde tillstyrka motionerna från tredje vice talmannen och från Gudrun Norberg, som den här gången hade plitat ihop var sitt aktstycke. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag betraktar mig inte som någon nybliven demokrat. Jag har varit demokrat så länge jag har varit politiskt aktiv, sedan i tonåren. Dessutom har jag varit socialist i den meningen att demokratin också skall kunna utsträckas till väsentliga delar av det ekonomiska livet. Bergslagen, där jag växte upp, gjorde inget annat ställningstagande möjligt. När det gäller benämningen på statschefen är det naturligtvis inte uteslutet att den skulle kunna vara vald monark, vald kung. Det har förekommit tidigare. Man kan tänka sig riksföreståndare eller någon annan benämning. Innan regeringen har tittat på frågan och utarbetat förslag kan vi inte vara helt säkra på hur folk skulle ställa sig i denna fråga. Vi får ofta frågan från sådana som kommer från länder som är republiker hur det kan komma sig att vi har kvar ett sådant här system. Jag tycker alltid att det är bekymmersamt att klart och redigt kunna svara på frågan.

Herr talman! Det är roligt att höra att -- och jag vill gärna tro det -- Bengt Hurtig alltid har varit demokrat. Men jag kan också konstatera att det parti som han tillhör inte alltid har kunnat skryta med att ha funnits på den demokratiska sidan. I övrigt är det tråkigt att Bengt Hurtig har varit ett offer för sin uppväxtmiljö. Det är sådant som har varit modernt att åberopa. Valkungadömets renässans tror jag inte så mycket på, om jag skall vara riktigt uppriktig.
Herr talman! När det gäller synen på demokrati finns det mörka kapitel i mitt partis historia. Men jag har också den erfarenheten att det finns mörka kapitel i den svenska högerns historia. Det diskuterar jag gärna vid ett annat tillfälle. Vi vet hur högern röstade när den allmänna rösträtten infördes i Sverige och känner till händelserna under 30-talet och många andra politiska situationer. Vi kan diskutera hur frågan om demokrati har hanterats i högerns sfär.

Herr talman! Jag vill först, liksom Birger Hagård, uttrycka min tillfredsställelse över att den under så många år aktuella frågan om hur utlandssvenskarnas rösträtt skall regleras nu kommer att få sin lösning, om inte någonting alldeles oförutsett inträffar. Det är särskilt tillfredsställande för mig, eftersom jag har väckt motioner i denna fråga under många år. Ur formell synpunkt är det här inte någon stor reform. Utlandssvenskarna har efter mycket bråk i denna kammare och mycken motvilja från tidigare majoriteter undan för undan i allt större omfattning fått rösta. Rösträtten är nu garanterad i vallagen. Det är just detta som blir den principiella skillnaden, när vi fattat beslutet här. En reglering av medborgarnas rösträtt i vallagen är naturligtvis inte tillfredsställande. Vallagen kan, om man så vill, ändras genom en enkel majoritet i riksdagen vid ett beslut. När allas rösträtt är garanterad i grundlagen krävs två beslut med val emellan för att man skall kunna börja tafsa på bestämmelserna. Jag vill samtidigt uttrycka min förvåning över att Socialdemokraterna inte heller den här gången slutit upp omkring ett enligt min mening ganska självklart förslag, som utskottsmajoriteten tillstyrkt. Betänkandet i övrigt omfattar många mycket intressanta författningsfrågor. Utskottets slutsatser kan tyckas litet magra. Det beror på, som Birger Hagård utvecklade det, att vi under senare tid har fått en lång rad utredningar som sysslar med skilda delar av författningen. Det har gjort att konstitutionsutskottet med förhoppningar har kunnat hänvisa till dessa utredningar. Nu tycker jag ändå att utredningsverksamheten på det här området inte är tillfredsställande. Vi har från Centerpartiet riksmöte efter riksmöte väckt mycket omfattande motioner i författningsfrågor, där vi har krävt en mer övergripande författningsutredning, som skulle kunna ta sig an alla de problem som har diskuterats i fråga om författningen. Jag tror fortfarande att det hade varit en bra ordning. Då hade man inom olika områden kunnat väga de politiska partiernas synpunkter mot varandra. Genom ett stillsamt resonemang i en utredning, som inte hade haft alltför knappt om tid, hade man säkert kunna komma fram till positiva lösningar över partigränserna. Det är jag rätt övertygad om. Jag vet att samma klagomål framförs från Socialdemokraterna vad gäller de utredningar som regeringen har tillsatt och som sysslar med olika delar av författningen. Det förvånar mig litet, därför att Socialdemokraterna tidigare har avvisat de motioner som vi har väckt med krav på breda författningsutredningar. På några punkter kan det trots allt finnas anledning att kommentera de konkreta frågorna. En del av dem har redan varit uppe i debatten. Allt täcks inte in, som jag nyss nämnde, i de utredningar som sitter. En del av de frågor som finns med i Centerpartiets motion har aktualiserats genom de s.k. samtal som nu pågår under Lars Leijonborgs ledning med företrädare för olika partier. Det är möjligt att vi så småningom kan komma till skott i ytterligare några frågor, men det får vi se. Min förhoppning är kanske inte så överväldigande stor, men man skall inte döma ut detta försök för det är behjärtansvärt. Ett bekymmer är dock att tidspressen inför ordentliga genomgångar av vissa frågor kan bli stor. Vi känner av tidspress också i fråga om de vanliga utredningar som nu sitter. För att vi skall kunna ändra grundlagen inom en rimlig tid krävs, som alla nu i kammaren närvarande väl känner till, att propositionen om detta läggs fram för riksdagen senast den 18 december 1993. Folkomröstningar gillar vi också, Harriet Colliander. Vi har haft förslag på detta område åravis i riksdagen. Jag tycker för min del inte att det nuvarande folkomröstningsinstitutet är bra. Jag tänker då särskilt på de rådgivande folkomröstningarna. Vi vet av erfarenhet att det kan bli väldigt svårt att tolka resultatet, även om partierna har sagt att de skall respektera det. Vi grälar fortfarande då och då om hur kärnkraftsomröstningens resultat skall tolkas. Det är inte bra. Jag tycker för min del att vi borde gå vidare och ha beslutande folkomröstningar även i andra frågor än grundlagsfrågor. Samtidigt reagerade jag när Bengt Hurtig sade att riksdagen skall slå fast att den förväntade folkomröstningen om EG skall bli avgörande. Samtidigt sade Bengt Hurtig att folkomröstningen inte behöver ske i samband med valet. Den grundläggande förutsättningen för en beslutande folkomröstning är ju att den beslutas i samma ordning som finns angiven för folkomröstningar och grundlagsfrågor. Och då kommer vi inte undan valdagen. Det innebär inte att det måste vara en sådan omröstning. Vi kan också besluta om en annan omröstning, men då blir den enligt grundlagens krav rådgivande. Jag ville bara göra detta förtydligande. Riksdagen kan alltså inte så enkelt som Bengt Hurtig tror slå fast att omröstningen skall vara avgörande, eftersom riksdagen inte gärna kan gå emot gällande grundlag. Det finns naturligtvis ytterligare en möjlighet. Man kan i grundlagsenlig ordning ändra grundlagen, men det går inte förrän valet 1994 är över. Och då hade vi ju tänkt att omröstningen redan skulle ha ägt rum. Harriet Colliander höll ett vackert tal om personval och framställde det som om det var en innovation från Ny demokrati. Vi får ofta höra här i riksdagen att Ny demokrati minsann kommer med nyheter. Frågan om personval är en gammal fråga. Dess bättre finns det en utredning som nästan är färdig. Såvitt jag kan förstå blir resultatet -- efter mycket om och men -- ett förstärkt personvalsmoment i valsystemet, vilket också jag välkomnar.

Herr talman! Vi har avsiktligt valt ordet ''avgörande'' vid folkomröstning. Vi har funnit den konstruktionen som den enda framkomliga, dvs. att man har en rådgivande folkomröstning som efter samtliga partiers deklaration skall avgöra inriktningen av beslutet. Vi anser detta vara bättre än en beslutande omröstning, som då skulle medföra en grundlagsändring. Det här är kanske ett ''finlir'' som inte håller. Därför har jag inte heller drivit denna fråga så hårt i dag. Jag har efterlyst en deklaration från de övriga partierna om var de står. Jag begriper att de vill avvakta. Men det vore nog nyttigt för folkopinionen och för förtroendet för politikerna om man så snart som möjligt fick en klargörande om de olika partiernas ståndpunkt. Jag kommer alltså inte att begära någon votering i den här frågan.
Herr talman! Det missförstånd som jag möjligen har gjort mig skyldig till är betingat av det som inte står i meningsyttringen. Där står att omröstningen skall vara rådgivande. Det är det alternativ som ges enligt den uppläggning som meningsyttringen har. I så fall bör man vara uppriktig och säga att man vill ha en rådgivande omröstning som kan äga rum vid annan tidpunkt än i samband med val. Men man skall inte ge medborgarna ett intryck av att man är för en beslutande folkomröstning, om man inte accepterar att den hålls i samband med val. Det behöver naturligtvis inte finnas någon särskild anledning till misstro från medborgarnas sida, även om vi tvingas att ha en rådgivande folkomröstning. Såvitt jag kan förstå kommer partierna -- i den mån de inte redan har gjort det -- att klart deklarera att folkomröstningsresultatet skall följas. Det finns en liten risk för att det skulle kunna ingå flera alternativ i folkomröstningen. Det vore naturligtvis inte bra, eftersom det då skulle kunna uppstå tvivel om folkomröstningens resultat.

Herr talman! Jag brukar inte ta till starka ord i den politiska debatten -- det är det så många andra som alltför ofta gör. Men i dag känner också jag ett behov av att få göra det. Beslutet att grundlagsfästa utlandssvenskarnas rösträtt är mycket anmärkningsvärt och utmanande. Vi från socialdemokratisk sida är både förvånade och bekymrade över det borgerliga beslutet i konstitutionsutskottet. Vi är förvånade därför att man fattar beslut utan att frågan har utretts. Inte den minsta utredning har föregått beslutet. Det enda som finns är en borgerlig reservation till en författningsutredning för många år sedan. De borgerliga fattar sitt beslut mitt under pågående författningssamtal mellan regeringen och oppositionen. När regeringen säger sig söka samförstånd i författningsfrågorna, kör de borgerliga i konstitutionsutskottet med Ny demokratis hjälp över socialdemokraterna. Till min överraskning uttrycker tredje vice talman glädje och tillfredsställelse över detta beslut. Vi är bekymrade över KU-beslutet, eftersom det kan vara början till ett nytt författningspolitiskt klimat i Sverige, där man inte söker samförstånd över blockgränserna. Jag är rädd för att det borgerliga beslutet i dag kan öppna dörren för ensidiga politiska majoritetsbeslut, som man passar på att fatta när man befinner sig i majoritetsställning. En sådan utveckling vore mycket olycklig, både för Sverige och för partiväsendet i vårt land. Herr talman! Jag vill inte betrakta författningsfrågorna som ett bland flera politikområden. Författningsfrågorna är speciella till sin karaktär. De måste hanteras med hänsynstagande till betydande minoritetsuppfattningar. Min grunduppfattning är att det i författningspolitiken skall föras fram bara sådana frågor till beslut om vilka vi kan enas över blockgränserna. Alltsedan det demokratiska genombrottet har författningspolitiken i Sverige ansetts vara konstituerande för överideologier. I regeringingsformen har vi kodifierat uppnådda vinster för det konstitutionella samförståndet. Författningspolitiken har i vårt land inte varit ett område för partipolitisk offensiv utan för samverkan. När Fri och rättighetskommittén förbereddes och tillsattes behandlades Socialdemokraterna som vilket treprocentsparti som helst. När KU beslutade om att ändra grundlagen för utlandssvenskarnas rösträtt, struntade de sju borgerliga ledamöterna helt i vad socialdemokraternas sju ledamöter ansåg. Med hjälp av Ny demokratis ledamot föreslår man en ändring i grundlagen. Vi Socialdemokrater kommer inte att avbryta de pågående författningssamtalen med regeringen med hänsyn till det riksdagsbeslut om en grundlagsändring, som riksdagens borgerliga partier med Ny demokratis hjälp mot Socialdemokraternas vilja kommer att fatta om en stund. Men vi kommer att bära med oss beslutet som ett övergrepp mot den samförståndsanda som socialdemokratin upprätthållit i författningsfrågorna. Jag vill avsluta med en fråga till tredje vice talman Bertil Fiskesjö: Är ni borgerliga inte rädda för att ert beslut i dag kommer att bli ett prejudikat, ett fribrev för nya ensidiga politiska majoritetsbeslut i författningsfrågor? Her talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Det var kraftfulla ord från utskottets ärade ordförande. Han sade att detta beslut var anmärkningsvärt och utmanande. Sedan satte han in beslutet i ett sammanhang där han målade upp bilden av att en majoritet i fråga efter fråga med särskild lustkänsla skulle köra över den socialdemokratiska minoriteten. Så är ju inte fallet. Jag är litet förvånad över denna reaktion i efterhand. Alla vi som sitter i konstitutionsutskottet vet ju att det där sannerligen inte var någon upphetsning när dessa frågor behandlades. Det var en lugn och sansad diskussion -- för övrigt var det inte så mycket diskussion över huvud taget. Jag uppfattar det snarast så att den socialdemokratiska reservationen tillkom därför att man ansåg sig vara nödd och tvungen, eftersom man hade intagit den ståndpunkten tidigare. Det var ingen argumentation mot den förändring som nu har föreslagits. Det gör mig, som jag sade, litet överraskad över utskottsordförandens tonläge i denna fråga. Om man vill spetsa till det hela kan man fråga varför ni i sak vill att utlandssvenskarnas rösträtt även i framtiden endast skall stå i vallagen? Har ni planer på att ändra vallagen och åter införa de reduktioner när det gäller tidsgränser och liknande som tidigare fanns för utlandssvenskars rösträtt? Var finns motivet i själva sakfrågan för att inte alla svenska medborgares rösträtt skall vara garanterad i grundlagen? Det är mina frågor till utskottets ärade ordförande.

Herr talman! Jag ber att få upprepa min fråga till tredje vice talman. Frågan löd: Är ni borgerliga inte rädda för att ert beslut i dag kommer att bli ett prejudikat, ett fribrev, för nya ensidiga politiska majoritetsbeslut i författningsfrågor? Tyvärr ger inte tredje vice talman en korrekt beskrivning av KU:s behandling. När frågan kom upp anmärkte jag kort att detta var en grundlagsfråga som skall beslutas i den ordning som vi har vant oss vid i Sverige, dvs. i samförstånd. Jag tyckte att dessa ord skulle räcka för att det inte skulle bli ett ensidigt majoritetsbeslut. Herr talman! Jag är något bekymrad över att tredje vice talman Bertil Fiskesjö, som tillika är en aktad statsvetare, tar så lätt på ändringar av grundlagen. En grundlag är ett lands konstitution. Den utgör det viktigaste dokumentet i en demokrati. Den ändrar man inte hur som helst eller bara därför att man i sin ungdom har skrivit en motion eller för att man vill uppfylla avgivna löften. I ett särskilt yttrande till det betänkande som vi nu behandlar skriver tredje vice talman att författningsfrågorna befinner sig i ett nytt skede genom pågående partisamtal. Jag är överraskad av att tredje vice talman inte drar några konsekvenser av vad han själv har skrivit. Varför plockar man ut utlandssvenskarnas rösträtt för ett beslut, när beslut i andra stora frågor får anstå tills dess att samtalen är slutförda? I fråga efter fråga i detta betänkande hänvisar KU till de pågående samtalen. Men i en fråga som gäller utlandssvenskarnas rösträtt slår man till direkt. Det är inte heller vilket slag som helst, utan man slår till med en grundlagsändring. Då kör man över en betydande majoritet: sju borgerliga ledamöter, sju socialdemokrater och en nydemokrat som ställer upp på den borgerliga vagnen. I majoritetens bedömning skriver man att genom ett enda riksdagsbeslut med enkel majoritet kan svenska medborgare som vistas utomlands berövas rösträtten. Jag måste då fråga vilka partier tredje vice talman tror skulle fatta ett sådant beslut. Vilka är det som tredje vice talman inte litar på i den svenska riksdagen och som helt överraskande skulle beröva en grupp rösträtten? Sverige är ju en gammal demokrati. Inte kan väl någon behöva frukta att Sveriges riksdag skulle fatta ett sådant odemokratiskt beslut. Vilka är tredje vice talman rädd för i detta sammanhang?
Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande påstår att jag skulle ta lätt på grundlagen. Det gör jag inte alls. Jag har ägnat den mycken omsorg och deltog redan i slutskedet när nuvarande grundlag skrevs. Jag har sannerligen stor respekt för grundlagen. Ur grundlagsteknisk synpunkt och vad gäller det rella innehållet är detta en mycket liten förändring. Ur principiell synpunkt, som jag sade, är det naturligtvis viktigt att alla svenska medborgares rösträtt garanteras i grundlagen. Min fråga kvarstår till utskottets ordförande: Varför vill ni inte vara med på detta? Det skulle vara skojigt att få något som helst motiv utöver dessa formalistiska resonemang som ordföranden nu ägnar sig åt. Det är ju inte alls så att alla beslut om grundlagsändringar har fattats med fullständig majoritet i denna kammare. Det har tidigare funnits partier som har reservert sig mot grundlagsändringar av olika slag. Denna fråga skulle sedan tas upp vid partiledaröverläggningar. Detta har jag inte hört ett ord om. Jag var på ett tidigt stadium inblandad i dessa överläggningar, men inget nämndes om denna fråga. Det är ju andra frågor som tas upp för behandling där. Utskottets ordförande frågar också -- och här kommer han upp ordentligt i varv -- vilka partier som skulle fatta ett beslut innebärande att man berövar svenska medborgare deras rösträtt. Hur har det då gått till att ge de utlandsboende svenska medborgarna rösträtt, herr ordförande? Det har varit ett framflyttande av positionerna undan för undan på grund av motioner från de borgerliga partierna, vilket skett under motstånd från Socialdemokraterna. Nu skall vi göra en korrekt historieskrivning. Det är på detta sätt det har gått till. Det är då inte obefogat att ställa min fråga: Varför vill ni att rösträtten för svenska medborgare boende utomlands fortfarande skall kunna ändras genom ett enkelt majoritetsbeslut i den svenska riksdagen?

Herr talman! Tredje vice talman beskyllde mig för att komma upp något i varv när jag försvarade den svenska grundlagen. Jag tycker faktiskt att man bör höja rösten om man finner att en majoritet i det viktiga konstitutionsutskottet inte tar hänsyn till en stor minoritet i en grundlagsfråga. Det är ju inte så att vi under åtminstone enkammarriksdagens dagar har fattat några ensidiga grundlagsbeslut utan att det har varit en majoritet över blockgränsen. Det betyder inte att det har rått politisk enighet i varje fråga, utan det kan ha varit något enstaka parti som har gått emot. Vi har i konstitutionsutskottet tagit fram en sådan förteckning som beskriver hur detta har gått till. Men det har inte varit så att man har sökt samförståndet. I denna fråga har det heller inte sökts något samförstånd. Det finns ingen utredning eller några kontakter som har tagits åt något håll, utan man föreslår direkt en grundlagsändring. Det är detta jag tycker är anmärkningsvärt. Varför hade man inte kunnat vila med denna fråga på samma sätt som man vilar med alla andra grundlagsfrågor? Det betänkande som vi nu om en stund skall ta ställning till är fullt av frågor, där man hänvisar till pågående utredningar eller till samtal mellan oppositionen och regeringen. Men det gäller inte för denna fråga, utan den lyfter man ut. Jag har förgäves försökt få ett svar från tredje vice talman om inte de borgerliga är rädda för att ett beslut i dag kommer att bli ett prejudikat, ett fribrev, för nya ensidiga politiska majoritetsbeslut i författningsfrågor. Det tycker jag skulle vara mycket olyckligt för Sverige och för partisystemet i vårt land. Vi skulle så att säga ändra på grundlagen under nya premisser. Det har varit en styrka för vår demokrati att vi till grundlagsändringar har fört fram endast sådana frågor om vilka det har rått ett samförstånd över blockgränserna. I denna fråga råder det inte något sådant samförstånd, utan man har fattat ett ensidigt politiskt beslut. Det beklagar jag. Jag beklagar att de borgerliga partierna har fattat detta beslut och att riksdagen om en stund tydligen kommer att följa konstitutionsutskottets majoritet i denna fråga.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i denna debatt. Jag vill än en gång understryka att konstitutionsutskottet inte upplevde någon som helst dramatik. Det är en dramatik som har tillskapats i efterhand. Av vilka skäl detta har skett, förmår jag inte att genomskåda. Utskottets ordförande menar att jag skall avge något slags deklaration om under vilka omständigheter grundlagsändringar i framtiden kan företas. Jag kan naturligtvis inte komma med några garantier i den frågan. Det är ju riksdagens kommande uppsättningar som avgör det. Men jag utgår från att ett ledmotiv även i framtiden när det gäller stora och viktiga förändringar i grundlagen skall vara att man söker mycket bred majoritet. Det tycker jag också är en styrka. Detta är emellertid formellt en kolossalt enkel ändring att göra. Dessa utlandssvenskar har enligt vallagen redan rösträtt. Vi ger inte några utlandssvenskar rösträtt, och vi förändrar inte det materiella innehållet i tillståndet på detta område. Vad vi gör är att vi ur principiell synpunkt konfirmerar vår övertygelse om att grundlagen är viktig, att rösträtten är viktig och att rösträtten bör finnas i grundlagen. Jag har ännu icke hört ett enda ord i sak från utskottets ordförande. Det förvånar mig väldigt mycket, eftersom utskottets ordförande i andra sammanhang brukar vara noga med att framhålla att vi skall ha sakdebatter och inte formdebatter.
Herr talman! Nu försöker tredje vice talmannen att tona ned denna grundlagsändring genom att säga att det är bara ett formellt beslut och inget viktigt beslut. Men det går inte ihop, eftersom han samtidigt säger att det här är ett så pass viktigt beslut att vi nu genast måste genomföra denna grundlagsändring. Om det inte hade varit något viktigt beslut, utgår jag från att den borgerliga majoriteten inte hade hastat fram detta beslut och kört över den socialdemokratiska minoriteten. Vi menar att man kan vänta med detta beslut, på samma sätt som man gör med alla andra grundlagsfrågor. Tredje vice talmannens argumentation om dramatiken går inte heller ihop. Han säger att detta är en dramatik som har tillskapats i efterhand. Det påståendet faller också på sin egen orimlighet. Jag pekade på att detta var en grundlagsfråga som skulle hanteras som en grundlagsfråga. Om det skulle behövas, får jag väl höja rösten i konstitutionsutskottet nästa gång för att mer markera de åsikter som jag för fram. Som ordförande brukar jag inte göra det, utan jag brukar framföra dem i en ganska låg ton. Skälet till att vi fördömer beslutet, eller går emot beslutet, är desamma före som efteråt. Detta skäl har inte ändrats. Skälen är att denna fråga inte har utretts av någon utredning. Det fanns för mycket länge sedan en reservation till en författningsutredning, där de borgerliga ledamöterna förde fram detta. Dessutom tycker jag att det är anmärkningsvärt att just denna fråga, bland alla andra författningsfrågor, plockas fram till beslut. Det är inte vilket beslut som helst, utan jag ber återigen att få säga att vi kommer att fatta ett författningsbeslut och därmed ändra på grundlagen. Grundlagen är inte vilket dokument som helst. Grundlagen är det viktigaste dokumentet i en demokrati.

Herr talman! I detta betänkande från konstitutionsutskottet behandlas 20 motioner rörande skilda valfrågor. Vi socialdemokrater står bakom betänkandet, förutom när det gäller frågan om brevröstning, vilken tas upp i motion 1991/92:K709. Vi socialdemokrater har därför fogat en reservation till betänkandet om brevröstning. Genom särskild lagstiftning har det föreskrivits att väljare som befinner sig i Tyskland eller i Schweiz skall kunna avge sina röster genom brevröstning. Bakgrunden till de särskilda reglerna om brevröstning är att man i dessa länder godtagit endast att utländska medborgare deltar i val i sina hemländer genom att sända sina valsedlar till hemlandet med posten, s.k. brevröstning. Någon röstmottagning vid svenska utlandsmyndigheter har således inte accepterats. För Tysklands del har en förändrad hållning i frågan aviserats. Lagen föreskriver hur röstningen skall gå till, och efter genomförd röstning lämnas försändelsen för postbefordran. Enligt lagen får brevröstningsförsändelsen vara iordninggjord tidigast 24 dagar före valdagen och skall avges senast dagen före valdagen. Försändelsen skall anses vara avgiven den dag då den är poststämplad. Med poststämpelns hjälp kontrolleras även att omslagskuvertet har avlämnats i Tyskland eller i I valet 1991 röstade 2 966 väljare genom brevröstning från Tyskland och Schweiz. Av dessa röster var 12,2 % underkända. De fel som förekommer är att röstkort saknas, att ytterkuvertet inte varit igenklistrat och att datum på ytterkuvertet saknats eller varit felaktigt. Det förekommer även att det av postämplarna inte gått att utläsa att brevrösten har avgivit i Tyskland eller i Schweiz eller att poststämpel har saknats. I vissa fall har detta att göra med att brevrösterna inte har skickats med ordinarie post utan som kurirpost. Vallagsutredningen, som i förra månaden avgav ett delbetänkande, har enligt sina tilläggsdirektiv haft att se över bestämmelser som reglerar röstningsförfarandet för utlandssvenskar i syfte att göra det lättare för denna väljarkategori att delta i riksdagsvalen. Vissa förenklingar föreslås. Man har även behandlat frågor rörande brevröstningsförfarandet. Med anledning av att Tyskland numera har ändrat sin inställning till röstmottagning vid utlandsmyndigheterna i landet, föreslår utredningsmannen att regler om poströstning från väljare som befinner sig i Tyskland slopas. Kvar blir då behov av brevröstningsregler rörande Schweiz. I delbetänkandet av Vallagsutredningen betonas behovet av att reglerna för brevröstning uppfyller vissa formkrav med hänsyn till valhemligheten. Kravet på poststämpling i landet där rösten har avgivits kvarstår. Vi socialdemokrater anser att de formella kraven för brevröstning, som i fortsättningen enbart torde gälla Schweiz, måste vara utformade så att största möjliga säkerhet kan upprätthållas. Vi utgår även från att centrala valmyndigheten och Utrikesdepartementet ger erforderlig information, så att berörda svenska röstberättigade medborgare har kännedom om brevröstningsreglerna. I och med detta skall andelen underkända röster minska. Herr talman! Utifrån detta och utifrån att Vallagsutredningen nyligen har avgivit ett delbetänkande, där frågan har varit föremål för översyn, och man inte föreslår någon förändring, yrkar jag avslag på motion K709 och bifall till reservation 1.

Herr talman! I de flesta frågor som berörts i detta betänkande hänvisar man, liksom i det förra betänkandet, till pågående utredningar eller överläggningar mellan partierna. Därför får de flesta ställningstaganden anstå tills vidare. När det gäller de kyrkliga valens organisation hänvisar utskottet till kyrkoberedningen, som tillsattes i våras och som skall avsluta sitt arbete nästa år. Det är ju inte säkert att skiljandet av kyrkan från staten går så fort som vi kanske har trott, och jag tycker därför att en rationalisering av valen till kyrkofullmäktige, som flera motionärer har förespråkat, hade kunnat genomföras. Vi vet inte heller om kyrkofullmäktige blir kvar när kyrkan så småningom skiljs från staten, men om det skulle bli kvar i någon form, finns det möjlighet för kyrkan att utnyttja den service som den lokala valnämnden kan ge. Jag vill med detta yrka bifall till min meningsyttring under mom. 7.

Herr talman! I det här betänkandet tas enbart upp vad vi kan kalla tekniska vallagsfrågor. Som sagts förut har vi en särskild utredning, vallagsutredningen, som sysslar med detta. Utredaren, Hans-Erik Holmqvist, har nyligen presenterat ett delbetänkande. Arbetet skall fortsätta, men under parlamentarisk medverkan. Detta är motiveringen till att utskottsmajoriteten har avstyrkt flertalet av de motionskrav som har framförts, dock inte i två fall. Min blygsamhet förbjuder mig att säga vem som har författat dessa motioner. Den ena gäller brevröstning och den andra överklagandetiderna -- två teknikaliteter, kan det tyckas. Lisbeth Staaf-Igelström tog här upp frågan om brevröstningen. Jag vill bara ytterligare förklara bakgrunden. Som så riktigt har sagts här gick i det senaste valet en del röster från ambassaden i Bonn med kurirpost till Sverige. De hade i vanlig ordning registrerats på ambassaden i Bonn innan de gick i väg. En del av dessa röster godkändes i Göteborg medan andra, som gick till Stockholm, kom att underkännas. Man kan alltså säga att det inte var en likställighet i behandlingen. Det är väl riktigt att brevröstningen inte torde vara aktuell i Tyskland, men däremot kan det fortfarande bli sådan i Schweiz. Som motionär ansåg jag, liksom också utskottets majoritet, att det kanske kan finnas skäl att se över dessa frågor och att exakt ange vad som skall krävas för att sådana här röstsedlar, om de går med kurirpost, utan vidare skall kunna godkännas. Vi har ju hört att både det ena och det andra transporterats med kurirpost under senare tid, och det borde väl vara bra att det finns fasta regler i varje fall när det gäller röstsedlar. Jag tycker att det är tacknämligt att man närmare vill se på denna fråga. I den andra frågan, om överklagandetiderna, är det positivt att utskottet ställer sig bakom att det utarbetas klarare regler än vad som finns för närvarande. En besvärlig fråga i detta sammanhang har varit legitimationskontrollen, som Harriet Colliander tog upp. Man brukar säga att den som går till posten måste legitimera sig för minsta summa och att man borde kunna legitimera sig också när man röstar på valdagen. Det ligger naturligtvis någonting i detta, men vi kan också konstatera att det i Riksskatteverkets valhandledning nr 10 finns en passus om att för den händelse att valförrättaren är osäker om den röstandes identitet, kan man faktiskt begära legitimation. Men det är inte ett krav att alla röstande skall ha legitimation. När det här diskuterades talade två starka argument emot att man skulle ställa upp ett obönhörligt krav på legitimation. Det ena var att ett sådant generellt krav mycket väl kan leda till att en del personer inte kommer att rösta. Den som inte får sin röstsedel mottagen utan har glömt sin legitimation säger kanske i vredesmod: Då får det vara! Det vore ju beklagligt om så skulle vara fallet. Den allra viktigaste invändningen är emellertid: Vet vi om det ägt rum något missbruk i detta avseende? Det har vi faktiskt inget belägg för. Då tycker jag att den gamla satsen att man inte skall lagstifta i onödan skall råda. Det finns ändå alldeles för många regler i vårt samhälle, och är det inte absolut nödvändigt, skall man helt enkelt inte lagstifta. Med detta ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr